Herr talman! Jag vill bara tala om för Leif Marklund att jag tycker att det är bra med den skärpning som har kommit i fråga om zink; att se zink som ett läkemedel. Det har varit en överanvändning av zink för att smågrisar inte skall få diarré. Jag skulle också vilja få en precisering. Såvitt jag har förstått av Jordbruksverket så godtas i dag inte det som Leif Marklund nämnde, alltså att en veterinär kan besiktiga ett djur som har slaktats på en gård och att man sedan kan få utnyttja det. Det är precis det som har varit problemet. Jordbruksverket har i sina föreskrifter klart angivit att för att man skall få plocka ut djuret för utfodring skall det - när det gäller södra Sverige och Mellansverige - ha varit i Lidköping för kontroll och uppslaktning. Det är det som är problemet. Om vi kan vara överens här i kammaren om att det naturligtvis inte skall behöva vara nödvändigt att en veterinär just på sanitetsanläggningen i Lidköping klassar det här djuret som lågriskavfall, utan att det skall gå lika bra med en veterinär i närheten av där djuret slaktats, så har vi faktiskt, Leif Marklund, lyckats lösa problemet. Om det är den linje som socialdemokraterna vill driva så hälsar jag det varmt. Just det här fraktandet har gjort att det har varit omöjligt för entusiaster att åka så långt som just till sanitetsanläggningen i Lidköping och hämta djuret. Såvitt jag har förstått så är vi i så fall överens om att problemet kan lösas genom att man godtar besiktning på plats.
Herr talman! Jag tror att Gudrun Lindvall blandar ihop detta med självdöda grisar, som i stort sett kan betecknas som högriskavfall som skall tas till destruktionsanläggning. Men nödslaktade djur får veterinärbesiktigas efter uppslaktning och även i fortsättningen användas enligt det betänkande vi lägger fram.
Herr talman! Jag hoppas att det är så. Vi har ju pratat med Jordbruksverket, och vi har också sett vad som står i regeringens proposition. Det har framgått att djur som har dött eller slaktats i en besättning - även sådana som t.ex. har slaktats på grund av svansbitning - skall föras till Lidköping för att bli besiktigade och klassade som lågriskavfall. Men vi behöver inte förlänga debatten. Vi är i så fall överens om att det har varit en vansinnig tingens ordning som bör ändras.

Herr talman! I det föreliggande betänkandet föreslås att lagen om allemanssparande skall upphävas vid utgången av juni 1998. Vi har inga direkta erinringar mot detta. Det har varit så att uttag från allemanssparande tidigare har varit reglerat på så sätt att det har varit en uttagsavgift på 1 %. I samband med att man tar bort allemanssparandet är de här pengarna tillgängliga för lyftning. Det är ju fråga om uttag som inte den enskilde spararen på något sätt har haft möjlighet att påverka. I det läget menar vi att man bör reglera på så sätt att bankerna inte skall ha rätt att ta ut någon uttagsavgift. Man föreslår i betänkandet att den obligatoriska uttagsavgiften skall tas bort. Men man säger inget om att bankerna inte får ta ut någon uttagsavgift efter den sista juni 1998. Man motiverar detta med att bankerna säkert inte kommer att göra det. Det verkar finnas en liten övertro på bankerna och deras beteende. De senaste åren har det ju varit så att bankerna har finansierat stora delar av sin verksamhet genom att plocka ut avgifter i alla möjliga och omöjliga situationer. Det är klart att man här ser en möjlighet att plocka ut en avgift för att finansiera sin verksamhet. Vi anser att man bör lagstifta om att bankerna inte skall ha rätt att ta ut någon avgift i de här lägena. Kunderna har ju som sagt inte själva någon valmöjlighet i det här fallet. Det är inte de som har fattat beslutet om att allemanssparandet skall upphöra. Jag yrkar därför bifall till reservationen i betänkandet.

Herr talman! Jag vill först säga att grunden för uttagsavgiften faktiskt var att man skulle uppmuntra sparande, inte gödsla bankerna. Betänkandet rör alltså regeringens förslag om avskaffande av återstående lagregleringar av allemanssparandet. I och med att lagen upphävs försvinner också rätten för bankerna att enligt 6 § samma lag ta ut uttagsavgifter. Regeringen bedömer att det inte behövs någon särskild lagreglering av uttagsavgifter därefter. Finansutskottets majoritet delar den bedömningen. Finansutskottets majoritet delar också regeringens bedömning att utbetalningar och överföringar i samband med avslut av kontona inte är uttagsavgiftsberättigade enligt nämnda paragraf. En lagreglering av att bankerna inte får ta ut uttagsavgifter är därför överflödig. Jag yrkar bifall till hemställan i finansutskottets betänkande nr 17 och avslag på reservationen.
Herr talman! Vad är det som säger att bankerna inte kommer att införa ett system där de tar ut avgifter? Vi har de senaste åren sett hur bankerna faktiskt har tagit ut avgifter på det ena området efter det andra. Hur kan Susanne Eberstein vara så förvissad om att bankerna verkligen inte kommer att utnyttja en sådan här situation och ta ut avgifter, precis som de har börjat att ta ut avgifter på den ena tjänsten efter den andra när det gäller kontohantering?
Herr talman! Jag sade alldeles nyss att grunden för uttagsavgiften egentligen inte var att gödsla bankerna utan att uppmuntra ett långsiktigt sparande. Jag tror inte att Per Rosengren var riktigt uppmärksam då. Eftersom den här uttagsavgiften har tagits ut enligt 6 § och den inte reglerar ett avslut av kontona känner jag mig lugn och förvissad om att så inte kommer att ske.
Herr talman! Den här lagen försvinner ju nu, alltså har bankerna en helt annan situation och kan införa vilka regler de vill. Avsikten med uttagsavgiften har jag full förståelse för skulle vara att stimulera ett långsiktigt sparande. Men nu försvinner den sparformen som sådan. Vad är det som gör att man plötsligt har ett sådant stort förtroende för bankerna. Bankerna är faktiskt en av de institutioner som föranleder mest klagomål till Konsumentverket för sitt sätt att behandla sina kunder. Hur kan ni vara så säkra på att bankerna nu plötsligt skall ställa upp på det ni tror?
Herr talman! Bankerna har ju tagit ut uttagsavgiften enligt en paragraf som kommer att upphöra att gälla. Just avslut av kontona har inte reglerats enligt den här paragrafen. Den som lever får se, Per Rosengren.

Herr talman! När det gäller regleringen av börsverksamheten i landet är det väl flera steg i rätt riktning som det här betänkandet anger. Men det finns vissa anmärkningar man kan göra mot förslaget. Det är naturligtvis ägarstrukturen som sådan. I likhet med moderaterna tycker vi att sammanslagningen av OM och Fondbörsen kräver att det finns en acceptans i samhället för detta. Men till skillnad från moderaterna, som vill att detta enbart skall vara en privat verksamhet, menar vi precis tvärtom. Vi menar att det är mycket viktigt att detta är en statlig verksamhet. Vi tycker att det är ganska knepigt att privata företag som själva är aktörer på den här marknadsplatsen också skall vara ägare av densamma. Det kan inte vara riktigt att det skall vara på det sättet. Vi vill skapa något som man kalla för en folkbörs. Där skall vara samma tillgänglighet för alla. Med ett starkt privat ägarintresse i börsen finns det risk för en helt annan vändning. Vi menar att det är viktigt att stimulera regionala börser för riskkapitalförsörjningen runt om i landet. I det sammanhanget har vi sett att det har börjat dyka upp regionala börser. Vi menar att det är viktigt att Finansinspektionens organisation följer samma mönster, dvs. att decentralisera Finansinspektionens verksamhet på så sätt att man kan kontrollera börserna runt om i landet. Det gäller att ligga nära marknadsplatsen vid granskningarna. Det är detta som reservation 3 går ut på och som jag yrkar bifall till.

Herr talman! Vad är en börs? Enligt Per Bill är det något mystiskt, nästan mytiskt. En börs är ingenting annat än ett salutorg. Förr i tiden knallade man dit och ropade ut vad man ville sälja och vad man ville ha betalt. Någon annan ropade ut vad han ville köpa och vad han ville betala för det. Sedan kom man överens. Likadant är det nu. Men nu använder man datorer för att ropa ut vad man vill sälja - en börspost av den eller den och si och så mycket betalt. Den som vill köpa talar om via sin dator vad denne vill betala. Så småningom möts kanske de båda, och då blir det automatiskt ett avslut. Konstigare är det inte. Det är ett salutorg som förr i tiden. Det är inte så krångligt. Förr sålde man husdjur, foder och salt. Så småningom började man sälja andelar i företag, dvs. det vi i dag kallar aktier. Det är inte så krångligt. Stockholms Fondbörs har en omsättning på 6-10 miljarder varje dag. Det hela går med blixtens hastighet. Då måste det naturligtvis finnas säkerhetskontroller så att man kan lita på att det hela fungerar. Med hjälp av lagstiftningen och den organisation börserna har i Sverige fungerar kontrollen bra. Det är en ordentlig genomlysning, och det är svårt att manipulera. Det finns de som ger kurser, men det upptäcker myndigheterna i vårt land snabbt. Den nuvarande lagstiftningen fungerar ganska bra. Konkurrensen är stor. Det talade Per Bill om. Men Stockholms Fondbörs står sig bra i konkurrensen. Jag har besökt en del andra börser i världen. Jag var i Tokyo tillsammans med mina kolleger i finansutskottet för ungefär åtta år sedan. Ni har kanske sett i TV hur börshandeln går till i Tokyo. De står på golvet och använder sig av tecken för att köpa och sälja. Vi frågade börschefen om de inte hade funderat på att datorisera handeln. Men det var enligt honom fullständigt omöjligt. Det måste ske på det traditionella sättet. I Sverige finns börsgolvet i praktiken inte kvar. Man sitter hemma och knappar på sin dator. Det fungerar bra i Sverige. Konkurrensen är hård, men Fondbörsen står sig, såvitt vi kan bedöma, bra i konkurrensen. Men viktigt för att stå sig i konkurrensen är att alla som verkar på börsen vet att det hela fungerar ordentligt. Över tiden finns det anledning att göra vissa förändringar. Det är det regeringen föreslår nu. Det handlar om ökad tillsyn och ökad genomlysning. Det skall vara samma ägarprövning och lämplighetsprövning av ledningen för börser som det är för banker och värdepappersbolag. Det tycks alla vara överens om. Det är egentligen bara en sak som är kontroversiell. En börs skall få tillåta fler att delta direkt i börshandeln utan att behöva gå via ett ombud. Det betyder att andra juridiska personer än banker och värdepappersbolag kan få bli börsmedlemmar. Det är börserna som avgör det. Vill de inte ha med företaget säger de nej. Det är börsen som avgör vem som skall få handla. För att få handla måste man vara medlem. Man får bara handla för egen räkning. man får inte vara ombud för någon annan. För det måste man fortfarande vara bank eller värdepappersbolag. Vi tycker att detta är rimligt. Som framgick av vad Per Bill sade har Moderaterna reserverat sig. Vi bedömer att Moderaterna överdriver problemen. Det kan hända att det kan finnas problem. Men utskottet skall följa frågan noga. Det finns fördelar som bör prövas. Folkpartiet tycker likadant och har skrivit en reservation med samma innehåll som utskottets majoritet har skrivit i betänkandet. Jag begriper egentligen inte Folkpartiets reservation. Jag förstår Moderaternas reservation, alldeles speciellt när Per Bill hänvisar till Fondhandlarföreningen som har sagt nej till förslagen. Det är alldeles självklart. Då menar jag inte att Per Bill tycker som Fondhandlarföreningen, utan att Fondhandlarföreningen tycker så. Nu noterar jag att Per Bill tycker likadant som Fondhandlarföreningen. Per Bill tycker att det statliga ägandet skall avvecklas. Förutsättningen för att sammanläggningen skulle fungera, Per Bill, var att staten gick in som ägare. Det säger alla som är i branschen. Det hade inte blivit något annat. Då hade Stockholm på sikt stått sig slätt i den ökade konkurrensen. Vänsterpartiet vill ha regionala börser. Det vill jag också ha. Om det finns behov, kommer de att växa fram. Då skall det ske en tillsyn av dem också. Det finns ingen anledning att sätta in skattebetalarnas pengar. Vänsterpartiets reservation måste innebära något sådant. Per Bill säger att detta kommer att leda till ökat institutionellt ägande. Vi behöver mer folkligt ägande. Vilka är det som har sina pengar i institutionerna, Per Bill? Det är svenska allemanssparare. Det är pensionssparare. De har funnit det lämpligt att spara sina pengar via en fond. De har inte tid att sitta och titta på Reuterskärmarna. De skall jobba, spara och tjäna pengar till mat och hyra. Det är likadant över hela världen. Det finns förhållandevis många utländska kapitalägare som handlar på Stockholms Fondbörs. Vad är det för pengar? Det är amerikanska lärares pensionspengar. Det är amerikanska brandsoldaters pensionspengar. Det är det som man använder för att placera i Sverige. Det ger ibland bra avkastning. Det är en trend över hela världen. Det kommer att bli ännu mer, Per Bill. Nu kommer avtalspensionerna. Sedan kommer premiereservpengarna. Premiereserverna kommer att tillföra svensk aktiemarknad 15-18 miljarder varje år. Ni spjärnar mot udden om ni tror att ni skall kunna sätta stopp för institutionernas ägande av aktier i svenskt näringsliv. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på de tre reservationer som har fogats till det.
Herr talman! Jag konstaterar att Arne Kjörnsberg hamnar på börsen i Tokyo. Jag talar om regionala börser i Sverige. Kapitalförsörjningen för de svenska företagen är viktig. Vi måste stimulera riskkapitalförsörjningen för företag utanför storstadsområdena. Där tror jag att de regionala börserna har en framtid. Då måste staten stimulera framväxten av dem. Det handlar också om tillsynen gjord av Finansinspektionen.
Herr talman! Per Rosengren! Skall vi använda skattebetalarnas pengar för att stimulera framväxten av nya regionala börser? Om det är Per Rosengrens uppfattning så säger jag nej. Jag tycker inte att det är rimligt. Finns det en marknad så kommer sådana att växa fram. Det finns sådana tendenser, bl.a. nere i Småland har jag förstått. Det blir inte samma effektivitet. Det blir dyrare. Men finns det en marknad så kommer börserna som sagt att växa fram. Jag tycker inte att vi skall använda skattebetalarnas pengar till detta.
Herr talman! Vi använder ju skattebetalarnas pengar i många sammanhang när det gäller att främja tillväxten i den svenska ekonomin och skapa mer sysselsättning. Jag tycker att detta kan vara väl använda pengar, kanske betydligt mer väl använda än många av de pengar som Socialdemokraterna sprider ut för att öka sysselsättningen. Jag tror att detta faktiskt stimulerar börserna och ser till att vi får en riskkapitalförsörjning som gör att vi kan öka tillväxten och sysselsättningen i de här regionerna. Det är väldigt viktigt. Då menar jag att t.o.m. skattepengar kan vara motiverade.

Herr talman! Per Bill säger att det är ovanligt att han och jag har så lika åsikter. Om talmannen tillåter vill jag gärna skämta om det. Det oroar mig litet grand att vi har det. Men någon gång får man väl leva med det också. Vi tror - och vi är nästan övertygade om - att detta kommer att göra börshandeln effektivare. Det kommer att underlätta riskkapitalförsörjningen och det kommer att spara en hel del pengar för de småsparare som Per Bill talar om. De behöver inte gå via ombud och betala courtage till dem. Det finns en bred majoritet i utskottet. Det är bara Per Bill och hans tre moderata kolleger som har reserverat sig. Folkpartiet har en reservation, men säger precis som utskottets majoritet att detta noggrant skall följas. Därför tycker vi att det finns goda skäl att göra det. Vi tror att detta kommer att bli bra. Som sagt var har styrelsen för Stockholms Fondbörs detta i sin hand. Den kan säga ja eller nej till försäkringsbolag och till AP-fonden om den så vill. Jag skulle vilja se styrelsen säga nej - jag tror inte på det.

Herr talman! Jag skall störa Per Bills lugna nattsömn. Den lagstiftning som nu reglerar börsverksamheten förbereddes av en statlig utredning som hette Värdepappersmarknadskommittén. Ledamöterna i den kommittén var ense i alla väsentliga saker. Jag satt i den kommittén, Per Bill. Sov inte så där väldigt lugnt - det kan vara farligt! Innan man privatiserade Stockholms Fondbörs, på den tiden när det inte fanns någon egentlig ägare till den, satt jag som samhällsrepresentant i Stockholms Fondbörs styrelse. Jag har alltså varit med och genomfört privatiseringen i någon slags mening, även som ledamot av Stockholms Fondbörs styrelse. Så för allt i världen, Per Bill: Ana ugglor i mossen. Sov inte alltför lugnt - det kan vara farligt!

Herr talman! Gudrun Schyman har frågat statsministern vad han avser att göra för att inkomstskillnaderna skall minska, i stället för att som nu öka. Interpellationen har överlämnats till mig för svar. Sverige har under 1990-talet utstått den största prövningen i modern tid med negativ tillväxt, sänkta reallöner, kraftigt stigande arbetslöshet och en, till följd därav, nödvändig och genomgripande budgetsanering. Trots detta har inkomstskillnaderna inte ökat påtagligt. Många hushåll har haft svåra år där de ekonomiska marginalerna har krympt och man har känt ekonomisk otrygghet. Spridningen i arbets och kapitalinkomster har ökat påtagligt, främst som en följd av den höga arbetslösheten. Detta har dock till betydande del kompenserats av skatte och transfereringssystemen. Statistiska centralbyråns undersökningar om fördelningen av hushållens disponibla inkomster visar således inte någon tydligt ökad spridning hittills under 1990-talet. Spridningen mäts med det vanligaste måttet, den s.k. Gini-koefficienten. På grund av skattereformen är det svårt att jämföra med åren före 1991. Regeringen utformade saneringsprogrammet så att alla medborgare rättvist skulle dela på bördorna. Bedömningen av inkomstfördelningens utveckling, som redovisas i budgetpropositionen 1998, tyder inte heller på någon stark ökning av inkomstskillnaderna under 1996 och 1997. Om detta bekräftas av SCB:s undersökningar anser jag att det är ett ganska gott betyg för den svenska välfärden och saneringspolitiken. Trots kris och sanering har Sverige lyckats bevara en relativt jämn fördelning av den ekonomiska standarden. Det gäller även jämfört med andra länder, vilket visas i årets fördelningspolitiska redogörelse i vårpropositionen. Regeringen kommer även framöver att sätta en rättvis fördelning i centrum för politiken. Nu när grunden är lagd för en gynnsam ekonomisk utveckling och sunda statsfinanser kan vi äntligen börja satsa på det som betyder mest för medborgarna: arbete, skola, vård och omsorg. Rättvisa nås bara när människor ges lika möjligheter till utbildning och arbete. När sysselsättningen ökar får vi en jämnare fördelning av arbetsinkomsterna och mer pengar över till omfördelning till de grupper som behöver stöd. Bättre utbildning och en jämnare fördelning av kunskaper och erfarenheter ger alla bättre möjligheter till arbete och bidrar till en jämnare fördelning av lönerna. En rättvis fördelningspolitik kräver också att barnen, de äldre, de sjuka och de handikappade får tillgång till offentliga tjänster med en god kvalitet. Det är inte bara inkomstskillnader utan också vilken utbildning, vård och omsorg människor får som egentligen bestämmer levnadsstandarden. De nya resurser som tillförs prioriterade områden är därför fördelningspolitiskt motiverade. Det är viktigt att kvaliteten i de offentliga tjänsterna förbättras och att medborgarna inte behöver betala oskäliga avgifter. 1999 i enlighet med riksdagsbeslutet 1994. För att säkerställa målet i skattereformen om en rättvis fördelning införs samtidigt ett ytterligare steg i skatteskalan för dem med de högsta inkomsterna. Höjningen av barnbidragen och flerbarnstilläggen är också i linje med skattereformen. Pensionerna höjs genom att de beräknas på 99 % av basbeloppet 1999 och hela basbeloppet år 2000, genom att full prisanknytning återinförs och genom den tidigare höjningen av bostadstilläggen. Regeringen följer inkomstfördelningens utveckling noga och prövar olika förslag från fördelningspolitisk synpunkt. De sammantagna effekterna av de åtgärder som regeringen har vidtagit beträffande sysselsättning, utbildning, vård, omsorg, skatter och transfereringar har enligt min mening en gynnsam profil som bör medverka till en jämn fördelning av inkomster och levnadsstandard.
Herr talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret. Jag tycker att svaret är ungefär i samma glättiga och skönmålande stil som budgetpropositionen, där förslaget om att ta bort värnskatten återfanns. Mot den här ganska problemfria bilden skulle jag vilja ställa en annan. Jag hämtar också mitt material från Statistiska centralbyrån. Den statistiken visar förändringarna av den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet i fast penningvärde 1989-1994. Om man delar in befolkningen i tiondelar med olika inkomstlägen visar det sig att förändringen i den disponibla inkomsten för den rikaste tiondelen är plus 17 och för den fattigaste tiondelen minus 27. Det visar sig också att det är unga människor som har blivit fattigare och att barnfamiljer är starkt överrepresenterade. Dessutom skriver man att antalet socialbidragstagare har ökat lavinartat. Det är ett kraftigt uttryck för att komma från Statistiska centralbyrån. Man visar också att bidragstidernas längd fortsätter att öka. Det är ungefär 450 000 hushåll i Sverige i dag som är tvingade att gå till socialbyrån, med alla de redovisningsskyldigheter som där finns, för att komplettera pengarna i portmonnän så att de kan räcka till både mat och kläder, till busskort och kanske en tidning. Det här är ett problem. 450 000 hushåll är ungefär 750 000 personer, människor av kött och blod som har andra drömmar och ambitioner med sina liv. Det är också fråga om ett ökande antal. Detta betyder sammantaget att de som har fått betala mest i det saneringsprogram som har pågått är de som har minst och att de som har skonats mest är de som tjänar mest. Jag tycker att det utifrån detta är väldigt provocerande att regeringen lägger fram ett skatteförslag som innebär att höginkomsttagare skall få sänkta skatter och låginkomsttagare skall få höjda skatter. Detta förslag måste rimligen innebära att den orättvisa som jag har lyft fram kommer att förvärras ytterligare. Jag har två frågor till finansministern. Finns det några problem med den bild ur verkligheten som jag nu målar upp, eller tycker finansministern att den är på något sätt osann eller osaklig? Om finansministern tycker att den är sann och saklig, undrar jag på vilket sätt det förslag om skattesänkningar för högavlönade som regeringen nu lägger fram kommer att lösa de här problemen. Eller är det kanske över huvud taget inte regeringens ambition att undanröja den orättvisa som faktiskt existerar i dag?
Herr talman! Gudrun Schyman sade åtminstone tre gånger att regeringen i vårpropositionen har lagt fram ett förslag om att avveckla värnskatten. Det är lika fel varje gång det sägs. Det förhåller sig på följande sätt. Som en av många åtgärder för att sanera statsfinanserna och ta itu med det gigantiska budgetunderskott som övertogs från den borgerliga regeringen lade den nytillträdda socialdemokratiska regeringen hösten 1994 fram ett förslag om att införa en tillfällig värnskatt att tas ut under fyra år. Riksdagen beslutade alltså redan 1994 att värnskatten skulle tas bort efter utgången av 1998. Det är alltså inte så, som Gudrun Schyman säger, att vi nu lägger fram ett förslag om att ta bort värnskatten. Vi sade från början att det var en tillfällig åtgärd, och jag tycker att vi skall hålla vad vi lovat. 1994 är också motiverat med hänsyn till att vi nu har genomfört en framgångsrik budgetsanering. Budgetunderskottet är borta. Det förslag som vi lägger fram i vårpropositionen handlar om att införa en skatt för verkliga höginkomsttagare, och därmed menar jag sådana som har en månadsinkomst som överstiger 32 400 kr. Genom detta nya förslag kan vi räkna in ett par miljarder i ökade inkomster som inte fanns med i våra tidigare beräkningar och som bidrar till att finansiera en del av de insatser vi gör för utsatta grupper. De bidrar till att finansiera den förstärkta insats för vård, skola och omsorg som görs redan i år. De bidrar också till att finansiera en höjning av pensionerna som vi genomför 1999 och 2000 och även en rad andra insatser. Detta är verkligheten. Den statistik som Gudrun Schyman tog fram gällde, om jag uppfattade rätt, perioden 1989-1994. Det var en mycket besvärlig period, när vi fick en enorm ökning av arbetslösheten och jättelika underskott i statsfinanserna. Det var dessutom en period när antalet socialbidragstagare ökade kraftigt. Men detta är en period som ligger några år tillbaka i tiden, och det ser annorlunda ut nu. Vi har genomfört budgetsaneringen och har gjort det möjligt att halvera räntorna, vilket i sig är en viktig fördelningspolitisk åtgärd. Vi har nu lagt grunden för att kunna satsa mera resurser på utvalda områden. Jag har nämnt några exempel på detta. Vi ser nu också att arbetslösheten minskar kraftigt och att sysselsättningen har börjat öka. Jag skulle långt ifrån vilja ge någon idyllisk eller glättig bild av situationen - naturligtvis inte. Jag har i många sammanhang pekat på problem, även fördelningspolitiska sådana, som vi har, men det är ändå en styrka att vi har kunnat genomföra saneringen. Utan en stark ekonomi kan vi aldrig få full sysselsättning. Utan en stark ekonomi kan vi heller aldrig få en stark välfärd. Genom att vi nu har lagt denna grund skapar vi också förutsättningar för att steg för steg förbättra inte minst för utsatta grupper och gå tillbaka till full sysselsättning. Men detta kan aldrig ske med lånade pengar och med en ansvarslös finanspolitik som gör att vi inte kan betala för de utgifter som vi bestämmer oss för. Vi måste alltså undvika att hamna i det statsfinansiella moras som landet råkade ut för för några år sedan och som i så hög grad har bidragit till de problem som vi sedan dess har haft att tampas med. Nu ser det bättre ut.
Herr talman! Jag talade inte om att vi inte skulle föra en ansvarsfull politik eller om att vi inte skulle ha bra statsfinanser. Det är väl alldeles utmärkt att vi börjar få det. Detta har vi också från Vänsterpartiet i väldigt hög grad medverkat till. Vi medverkade dessutom efter 1994 års val till det förslag som vi från Vänsterpartiet länge hade drivit och som gick ut på att införa värnskatten. Finansministern säger att det inte finns något förslag i den budget som regeringen nu har lagt fram. Förslaget är ju att den värnskatt som finns skall tas bort. Att det sedan tidigare finns ett beslut härom spelar mindre roll. Regeringen kan ju lägga fram nya förslag. Hade ni alltså velat behålla värnskatten i dess nuvarande utformning, hade ni väl bara kallat förslaget om en fortsatt värnskatt under nästa mandatperiod ett nytt förslag. Ni hade också mycket väl kunnat behålla den utifrån den verklighet som jag just har beskrivit. Det är inte så att den verkligheten har förändrat sig efter 1994. Det är inte så, finansministern, att köerna till socialbyråerna har minskat sedan 1994, utan de har faktiskt ökat. Det är inte heller någon skillnad vad gäller disponibel inkomst. De som har mest har fått plus och de som har minst har fått minus. Också i den budget som regeringen lade fram i höstas och i decilerna från i år kan man se hur detta faktiskt slår. Det framgår av Finansdepartementets egna tabeller att de som har fått betala mest är just den grupp som har minst. Det gäller för i år och gällde för förra året och för året innan. Det är alltså inget som har slutat i och med 1994. Det förslag som nu finns om att ta bort värnskatten måste rimligen göra den här bilden sämre.

Detta är väl ändå ett faktum, finansministern? Jag begriper inte hur det är möjligt att kalla detta en rättvis fördelningspolitik. Jag skulle väldigt gärna vilja få en förklaring till på vilket sätt ett avskaffande av nuvarande värnskatt - vilket leder till att de som har inkomster mellan 20 000 kr och 32 000 kr per månad liksom naturligtvis också de som tjänar mer får en skattelättnad, medan de som har inkomster under 20 000 kr per månad får ökade skatter - bidrar till att minska inkomstskillnaderna.
Herr talman! Gudrun Schyman är dåligt påläst. Det finns inget förslag om att ta bort värnskatten. Jag tycker att vi kan rensa ut den vokabulären. Beslutet att värnskatten skulle gälla i fyra år och därefter försvinna togs hösten 1994. Det finns inga som helst förslag om detta i årets vårproposition. Gudrun Schyman säger vidare: Man kan väl ändra sig; man kan ju lägga fram ett nytt förslag. Det är riktigt att man kan göra det, men vi är inte beredda att göra det. Vi har lovat att värnskatten skall vara tidsbegränsad, och vi står fast vid vårt löfte. Det tycker jag också att man skall göra. Detta innebär att framför allt en bred grupp av människor, som tjänar mellan 20 000 och 30 000 kr i månaden, efter det här året slipper betala den extra skatt som togs ut av dem under ett antal år när det var nödvändigt att ta i för att sanera statsfinanserna. Gudrun Schyman förde nyss fram ett annat felaktigt påstående, nämligen att egenavgifterna skall höjas. Det stämmer inte. Det blir inga höjda egenavgifter. Vi kommer inte att höja egenavgifterna utöver den nivå som gäller i dag. Förändringen är att de nuvarande egenavgifterna kommer att flyttas in i pensionssystemet för att finansiera en del av de pensioner som det nya pensionssystemet kommer att innebära. Det är en utmärkt uppgörelse som fem partier har ingått. Detta innebär att Sverige är ett av de få länder som har löst framtidens pensionsproblem. Vänsterpartiet har ställt sig utanför den uppgörelsen, vilket är typiskt. Men jag känner inga problem att försvara en utmärkt och hållbar pensionsreform som skapar en trygghet även på lång sikt. Beskrivningen av saneringsprogrammet är också felaktig. Det går inte att använda sig av en undersökning som täcker perioden 1989 till 1994 och säga att den beskriver saneringsprogrammet. Saneringsprogrammet ligger i sin helhet efter den perioden. Vi har gjort omfattande redovisningar av saneringsprogrammets fördelningspolitiska effekter. De skulle Gudrun Schyman kunna ta del av genom att läsa de olika propositioner som vi har lagt fram. Där framgår det att trots att programmet onekligen innefattar många och smärtsamma inslag, nödvändiga för att få bort det stora budgetunderskottet, har vi på det stora hela klarat en hygglig fördelningsprofil. Det hade inte varit möjligt utan omfattande åtgärder på skatteområdet. Sammantaget har vi lyckats fördela bördorna på ett någorlunda rimligt sätt. Naturligtvis är en kris av det slag Sverige har råkat ut för påfrestande. Människor med små marginaler har svårast att möta påfrestningarna. Det är därför vi har bemödat oss om att bördorna skall fördelas efter bärkraft. Det är riktigt att Vänsterpartiet var med ett tag i början av saneringsprogrammet, Gudrun Schyman. Sedan orkade ni inte fullfölja. Ni lade av halvvägs. Då fick andra krafter fortsätta den tuffa men nödvändiga saneringspolitiken. Nu när den perioden är genomförd skapar detta helt andra förutsättningar för fördelningspolitiken. Redan i dag har vi sett en halvering av räntenivån. Det är en oerhörd lättnad för många människor i vårt land med starkt fördelningspolitiskt positiva effekter. Redan nu ser vi att arbetslösheten minskar och att sysselsättningen börjar öka. Det kommer också att leda till ett minskat tryck i fråga om socialbidragsberoende. Nu kan vi, utan att behöva låna pengar, öka resurserna på centrala välfärdsområden. Vi har höjt barnbidragen. Vi höjer pensionerna. Vi skjuter till mer resurser till vården, skolan och omsorgen. Hade vi gett upp halvvägs - som Vänsterpartiet gjorde - hade det inte blivit några halverade räntor. Då hade det inte funnits utrymme för några satsningar med riktiga pengar på de centrala välfärdsområdena. Nu är vi i en bättre situation, och det har inte Vänsterpartiet medverkat till i särskilt stor utsträckning.
Herr talman! Om finansministern skulle hålla sig till sanningen, skulle den se annorlunda ut vad gäller Vänsterpartiets medverkan. Regeringen hade inte fått igenom värnskatten under den här perioden med hjälp av något annat parti än Vänsterpartiet. Så var det väl också med en hel del andra skatter som lade grunden för saneringen. När sedan saneringen drabbade så orättvist, fann vi det av fördelnings och rättviseskäl inte vara möjligt att vara kvar. Det visade sig senare att vi hade rätt. Jag har läst propositionen och de siffror och tabeller som Finansdepartementet har producerat. Där framgår det att den tiondel av befolkningen med de lägsta inkomsterna har fått bidra mest. Det framgår också i propositionstexten att det hela har slagit lika för män och kvinnor. Det är inte sant. Kvinnor är mer beroende av transfereringar - och där har det skurits ned - än av skatter som mer slås ut på männen. Skönmålningen är inte sann. Siffrorna jag använde mig av är inte inaktuella. Man kunde hoppas att det var så, men det är inte så för vare sig den disponibla inkomsten eller ökningen av socialbidragstagarna. Tyvärr ser det ut så.

Människor med relativt låga inkomster och mycket låga inkomster kommer att få betala mer i skatt i form av egenavgifter.
Herr talman! Tyvärr upprepar Gudrun Schyman de rena felaktigheterna: "De som har låga inkomster kommer att få betala mer." De kommer inte att få höjda egenavgifter. Visst betalar de egenavgifter, men de kommer inte att bli höjda. Det finns inga förslag om höjda egenavgifter. Framför inte direkt felaktiga påståenden. Säg inte att jag talar osanning! Jag vet inte vad det är som skulle vara osant i det jag sade. Jag har inte talat om saneringspolitikens fördelning på män och kvinnor. Jag kan göra det och upprepa vad det står i våra tidigare propositioner, nämligen att de studier vi har gjort visar att fördelningen är nästan exakt jämn mellan kvinnor och män. Ingen har kunnat hävda att det är något fel på de siffrorna. Det beror på att kvinnorna får betala mer på grund av minskade transfereringar men männen får betala mer genom höjda skatter. Det var bra att det blev den avvägningen, så att det blev ett någorlunda hyggligt resultat. Det skulle vara främmande för mig att skönmåla situationen eller att påstå att allting är bra och att det inte finns fördelningspolitiska problem. Det har jag inte gjort i den här debatten eller i andra sammanhang. Det finns betydande problem. Men utan en stark ekonomi och utan en statsbudget i ordning finns det inga möjligheter att värna välfärden. Då finns det inga möjligheter att förbättra sysselsättningen. Nu har en sådan grund lagts, och nu kan vi se framtiden an med en betydande optimism. Det finns en dubbeltydighet i Vänsterpartiets medverkan. I riksdagen vill Vänsterpartiet vara med och ta åt sig en så stor del av äran som möjligt för ett genomfört saneringsprogram. Men ute på gator och torg, i buskagitationen, hörs inte mycket av det skrytet. Då är det bara fel och elände i allt vad regeringen har gjort. Då har ni inte varit med om mycket. Det vore bra om ni kunde ha samma budskap i riksdagen som på gator och torg.

Herr talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att - utan dröjsmål - verkställa riksdagsbeslutet avseende internationella kasinon i Sverige. I mars 1997 beslutade riksdagen att regeringen på nytt skulle pröva frågan om kasinospel av internationellt slag borde tillåtas i Sverige. Riksdagen gjorde bedömningen att tidigare genomfört utredningsarbete borde vara tillräckligt för att regeringen skulle kunna ta ställning. Riksdagen ansåg också att det finns starka skäl för att tillåta denna typ av spelverksamhet även i Sverige och att dessa skäl har betydligt större tyngd än de skäl som talar för att det nuvarande förbudet skall behållas. Inom Finansdepartementet, som handlägger frågor kring spel och lotterier, bildades våren 1997 en intern arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett underlag till regeringen. Arbetsgruppens förslag var klart i december 1997. I korthet är förslaget att regeringen skall bemyndigas att lämna tillstånd till högst fyra kasinon. Initialt öppnas två, och efter utvärdering skall det finnas möjlighet att lämna tillstånd till ytterligare två stycken. Vidare föreslås att det statliga spelbolaget Svenska Spel skall vara huvudman för verksamheten. Bolaget skall även på kommersiella grunder avgöra lokalisering. Arbetsgruppen föreslår att förutom de traditionella kasinospelen, dvs. roulett, kort och tärning, även spel på penningautomater skall få förekomma. En från lotterilagen fristående kasinolagstiftning skall reglera tillåtna spel, åldersgränser, tillträdeskrav, kontroll, tillsyn m.m. Arbetsgruppen poängterar också att åtgärder bör vidtas för att motverka penningtvätt och spelberoende. Som ett led i beredningen remissbehandlades tjänstemannaförslaget. Remisstiden gick ut i slutet av januari. Regeringen hade för avsikt att överlämna en proposition till riksdagen den 12 mars men valde av olika anledningar att inte göra det. Som bekant har regeringen överlämnat ett mycket stort antal propositioner under vintern och våren. Ett ställningstagande i frågan om internationella kasinon har inte kunnat prioriteras. För att säkerställa kontroll av kasinoverksamheten är det nödvändigt med viss övervakning och registrering av spelarna. Vi kommer inom kort att få en ny personuppgiftslag och en ny lag om allmän kameraövervakning. Om internationella kasinon skall införas i Sverige är det mycket viktigt att anpassa regelverket till dessa lagar, vilket också några remissinstanser påpekat i sina yttranden. Ett annat exempel på en kommande lag som berör internationella kasinon är lagen om åtgärder mot penningtvätt. Mot bakgrund av det jag sagt arbetar regeringen vidare med frågan och har för avsikt att återkomma till riksdagen i höst.
Herr talman! Jag är klar över att kasinon av det slag jag har föreslagit inte tillhör den mest prioriterade frågan i riksdagen. Däremot visar regeringens agerande på en dubbelmoral, och jag förstår varför. Det är praktiskt att ha dubbelmoral. Om man förlorar en roll har man alltid en kvar i reserv. Det är i dag, utanför Helgeandsholmen, tillåtet med mängder av spelformer som i fråga om ett negativt spelberoende är vida värre än vad kasinot baserat på internationella regler någonsin kan åstadkomma. Men de andra spelen låter man pågå. Här kan nämnas ett gammalt uttryck som lyder: När far super är det rätt. Min kritik grundar sig i stället på att regeringen faktiskt har nonchalerat ett riksdagsbeslut. Det är rätt som statsrådet säger, att riksdagen i mars 1997 begärde ett förslag från regeringen avseende tillåtandet av internationella kasinon. Man gjorde det med en beteckning som är unik i riksdagssammanhang. Det står antingen "utan dröjsmål" eller "skyndsamt". Detta har regeringen helt klart nonchalerat. Allt var enligt riksdagens majoritet noga utrett. Vid jultid i fjor kunde man läsa i medierna att departementet hade sagt att ett förslag kommer att presenteras någon gång i februari mars. Nu kommer förslaget i bästa fall till hösten.

Herr talman! Sten Anderssons kritik går framför allt ut på två saker. Den ena är att regeringen visar dubbelmoral och den andra att regeringen är alltför långsam. När det gäller dubbelmoralen har jag litet svårt att riktigt förstå hur Sten Andersson tänker. Det förekommer förvisso en rad spel. Många men inte alla bedrivs i statlig regi. Det finns också andra spel, och det finns illegala spel. Det är just dessa som skapar de största problemen i fråga om spelberoende och kriminalitet. Det är väldigt viktigt - och det är därför som vi har en stark statlig kontroll och det är därför som många av spelen bara tillåts i statlig regi - att vi kan bekämpa missbruk och kriminalitet och att minderåriga lockas in i spelverksamhet. Samtidigt vill vi naturligtvis inte förbjuda spel därför att det skulle dra med mycket mer av spel in i illegal verksamhet. Det skulle också innebära att man berövade vanliga människor en form av förströelse som de uppskattar och som de flesta människor hanterar på ett förnuftigt sätt. Det gäller naturligtvis också om vi skulle introducera nya spelformer, som kasino, att ha mycket strikta krav på formerna för den verksamheten och att ägna en hel del tid åt att analysera hur detta skall gå till för att så långt som möjligt förhindra missbruk, spelberoende och kriminalitet. Jag tycker inte att vi behöver skämmas för det. Jag väntar hellre med att lägga fram ett förslag ytterligare en tid om jag därigenom kan skaffa mig ytterligare garantier för att den här typen av missbruk och illegal verksamhet förhindras. Jag kan inte se vad som är dubbelmoral i detta. Den andra frågan gäller just tidsutdräkten, eller nonchalans, som Sten Andersson talar om. Regeringen har varit mycket upptagen under våren med att lägga fram ett stort antal propositioner. Ibland får man höra klagomål att det är alldeles för många propositioner, att riksdagen och andra belastas med oerhört mycket arbete därför att det är en så strid ström av förslag. Det är riktigt att av alla de propositioner som aviserades vid årets början är det några som inte har framlagts och några som kommer senare än det var ursprungligen planerat. Det är ingen ovanlig hantering, utan det brukar för det mesta vara på det sättet. Det är inte något uttryck för nonchalans utan uttryck för nödvändiga prioriteringar. Det är riktigt att vi har prioriterat andra områden. Vi har prioriterat att få fram en vårproposition som gör det möjligt för oss att tillföra ökade resurser redan i år till områden som skolan, sjukvården, omsorgen om barn och gamla. Vi har prioriterat att ytterligare förstärka utbildningsväsendet och att arbeta med kunskapslyftet. Vi har prioriterat att förbättra pensionerna för landets pensionärer. Det är möjligt att Sten Andersson gör andra prioriteringar. Jag vet att moderaterna avvisar en hel del av våra förslag. Det får vara upp till varje parti att göra sina avvägningar och bedömningar. Regeringen har funnit att andra frågor har varit viktigare. Därför har förslaget om kasinon fått anstå. Vi återkommer till den frågan i höst.
Herr talman! Jag kan inte låta bli att kommentera en sak som statsrådet sade i mitten av sitt anförande. Han sade att han eller regeringen inte ville förbjuda folk att spela och beröva dem det nöjet. Jag tror att den som har det största nöjet av svenskarnas spelvanor faktiskt är statsrådet Åsbrink, men det glömde han att tillägga. Visst har samtliga partier i opposition kritiserat, inte antalet propositioner, utan det faktum att de kom alla i stort sett på en gång. Det är det man har kritiserat. Men det berörde inte heller statsrådet. När det gäller de spel som eventuellt kan leda till spelberoende tar den expertis som är självutnämnd på det området med mängder av de spel som i dag drivs i statlig regi och talar egentligen inte om svartklubbar som kan finnas. Kasinospel enligt internationella regler jämfört med t.ex. mitt favoritspel hästsport är litet bagatellartat. Jag kan i dag spela exakt hur mycket jag vill i vilken tobaksbutik som helst i Stockholm - nu har jag dessbättre inte råd till det. Det borde väl leda till spelberoende om något. När jag säger att det är dubbelmoral menar jag att man i stort sett vill ge tillstånd till de spel där staten kan hämta hem de stora pengarna och ha stor kontroll. Till sist vill jag glädja statsrådet - eller göra honom ledsen; det beror på hur han tolkar det - med att vad regeringen än gör på spelfronten kommer det förr eller senare andra spel på Internet m.m. Då kvittar det vad ni hittar på för någonting. Folket kommer självt att avgöra, utan att - dessvärre, måste jag väl säga - bry sig om vad regeringen hittar på.
Herr talman! Det är riktigt att det börjar komma spel på Internet. Jag är väl medveten om det, och vi ägnar den frågan stor uppmärksamhet. Det kommer säkert att ändra förutsättningarna för den traditionella spelverksamheten. Det är riktigt att jag i mitt föregående inlägg inte tog upp att spelen också ger betydande statsinkomster. Det är dock ingenting jag döljer eller skäms för. Det är riktigt; det är en viktig inkomstkälla som jag naturligtvis sätter värde på. Det gör varje finansminister. Det är också en inkomstkälla som jag vill slå vakt om. Ett av skälen - ingalunda det enda eller kanske ens det viktigaste - till att det kan vara intressant med internationella kasinon i Sverige är ju att det kan ge vissa ytterligare intäkter till statskassan, pengar som vi sedan kan använda till angelägna ändamål. Men det finns också andra skäl - det kan ge sysselsättning, det kan påverka Sverige som turistland positivt och kanske viktigast av allt: Det kan, åtminstone enligt många kännare, leda till en minskning av det illegala spelet. Det är oerhört viktigt om vi får den effekten. Jag tror inte att vi kan utplåna det illegala spelet, men kan vi minska det är detta i sig ett viktigt resultat. Vi kunde då få en minskad brottslighet och frigöra rättsväsendets resurser till andra områden, vilket naturligtvis är angeläget. Den här frågan är inte död. Vi kommer tillbaka till den i höst, då jag räknar med att kunna lägga fram ett förslag. Det innebär också att riksdagens beställning kan effektueras.
Herr talman! Till sist vill jag i alla fall upprepa att riksdagen för mer än ett år sedan skrev att regeringen utan dröjsmål eller skyndsamt skulle återkomma med förslag om de här kasinoformerna. Det är helt klart. Ekonomiskt sett tror jag inte kasinon är någon större inkomstkälla - kanske för den enskilde spelaren men inte för kollektivet eller för staten. Däremot skulle det här innebära en annan sak, nämligen att riksdagen och regeringen äntligen myndigförklarar vuxna medborgare när det gäller att kunna hantera sina förhoppningsvis skattade pengar hur man vill. Tidigare har man varit omyndigförklarad. I dag tillåter man dessa regler inom i stort sett hela Europa, med få undantag - t.o.m. i Albanien, även om deras kasinospel var en litet konstig avart. Jag har själv aldrig spelat på ett kasino, men jag anser att när man ute i hela Europa tillåter vuxna människor att om de så vill lägga sina pengar på den här spelformen borde svenska folket också myndigförklaras och ges samma möjlighet. Ännu har vi inte fått den, trots att riksdagen begärde ett skyndsamt agerande utan dröjsmål. Men jag väntar och avvaktar till hösten.
Herr talman! Vi har alla våra prioriteringar. Sten Andersson prioriterar uppenbarligen frågan om kasinons omedelbara införande i Sverige mycket högt. Jag är i grunden positiv till detta, men jag måste säga att det finns andra frågor som jag har prioriterat högre. Det är det som är skälet till att den här propositionen har fått vänta. Det var viktigare för oss att få fram förstärkta insatser till vården, skolan och omsorgen och en rad andra områden. Det var viktigare, och det fick vägleda vårt arbete. Sedan vill jag också säga att vi inte lägger fram något förslag om vi inte är säkra på att vi kan ha en mycket betryggande kontroll över det här spelet. Vi måste, så långt det står i mänsklig makt, förhindra och motverka kriminell verksamhet och spelberoende samt att minderåriga dras in i någonting som de inte kan behärska. Det är oerhört viktigt att ha betryggande kontroll.

Herr talman!

Jag har i tidigare interpellationsdebatt angående Securum är att hantera dessa på ett sätt som minimerar statens kostnader för bankstödet. Detta uppdrag ligger fast. Svenska Bilimporten genererade under perioden 1992-1996 förluster om ca 70 miljoner kronor, vilket medförde att Securum/Retriva omvandlade lån till aktiekapital om ca 85 miljoner kronor. Under 1997 har förlustutvecklingen vänt, och för 1998 väntas en betydande vinstuppgång. De åtgärder som har vidtagits i Svenska Bilimporten har gjorts i syfte att stabilisera den ekonomiska utvecklingen i bolaget för att därmed förbättra möjligheterna till ett högt pris vid en försäljning av aktierna. Tidpunkten för en försäljning avgörs av Venantius, och jag förväntar mig att detta sker när ett försvarbart pris för aktierna i Svenska Bilimporten kan erhållas. Vad avser tillsättningen av Svenska Bilimportens styrelse, likväl som för andra dotterbolag till Venantius, förutsätter jag att styrelsen i Venantius beaktar det kompetensbehov som verksamheten kräver. Styrelsesammansättningen i moderbolaget Venantius anser jag vara väl avvägd med hänsyn till bolagets uppgifter, en avvägning som överensstämmer med Riksdagens revisorers överväganden.

Herr talman! Först skall jag be att få tacka finansministern för svaret på min interpellation. Av naturliga skäl är jag inte nöjd med svaret i sig, då jag tycker att det arbete som Securum har lagt ned har varit positivt ur väldigt många synvinklar men inte när det gäller Svenska Bilimporten. Securum fick ta över en mycket besvärlig portfölj i samband med bankkrisen och den mycket okontrollerade expansionen av lån och fastighetsrelaterade instrument under 80-talet. Jag tycker att Securum har skött sitt uppdrag bra, men det man har lämnat över till Venantius i form av Svenska Bilimporten lämnar en del övrigt att önska. När ett bolag importerar bilar från ett annat land som huvudsaklig verksamhet måste man med fog ställa sig frågan vad det är för värden som skall försvaras. Det är ju en ren agentur. När bolaget dessutom tar över ytterligare agenturer för försäljning av Fiat och köper ytterligare återförsäljare runt om i landet för att ytterligare expandera sin verksamhet ställer jag mig frågan om detta är förenligt med det statliga intresset att värna om nedlagt kapital och försöka att ta sig ur det hela med minsta möjliga förlust. 70 miljoner i förluster är ganska stora pengar för den här typen av verksamhet. Att man dessutom tvingats ikläda sig statsgaranterade lån på ett par tre hundra miljoner gör inte det hela bättre. Jag frågar mig därför vilka värden som skall räddas och vilka ytterligare agenturer man är beredd att gå in i. Jag noterar att finansministern gör bedömningen att Svenska Bilimporten kommer att göra ett väsentligt bättre resultat 1998. Jag hoppas att han har rätt. Totalmarknaden i Sverige stiger nu ganska ordentligt - tyvärr dock inte för Svenska Bilimporten, som har tappat kraftigt i försäljning de första månaderna i år. Jag hoppas att de senaste månaderna fram till dagens datum har gått något bättre. Jag ställer mig ändå frågan: Är detta ett bra sätt för staten att förvalta sitt kapital och ett bra sätt att göra den typen av marknadsinvesteringar? Jag tror inte att importorganisationer, vare sig det gäller bilar eller någonting annat, har några sedelpressar. Jag har jobbat med Scania VW och med Saab under en del av mitt yrkesverksamma liv, och jag kan försäkra att det fordrar mycket branschkompetens och is i magen och att de definitivt inte har någon sedelpress för att kunna få fram pengar utan en mycket besvärlig operation. Jag vill därför ställa några följdfrågor till finansministern. För det första: Varför skall man använda skattemedel för att subventionera marknadsinvesteringar för ett främmande bilmärke i Sverige? Jag är fullständigt övertygad om att ett antal svenska märken gärna skulle vilja ha motsvarande statsstöd för att bygga upp sin marknad i ett antal andra länder. Vilka skäl finns det för oss att med skattemedel satsa på ökad försäljning av Hyundai och Fiat i Sverige? För det andra: Vilka värden inom Svenska Bilimporten som agenturrörelse är det som skall räddas och som inte kan återfås på annat sätt? För det tredje: Är finansministern intresserad av att gå in i andra verksamheter för att göra de här marknadsinvesteringarna, eller är det bara Hyundai och Fiat som är det centrala intresset för honom? För det fjärde: Är det verkligen bra ur konkurrensrättslig synvinkel att staten pumpar in pengar i ett bilmärke men inte i andra? Det finns ju andra sätt att försöka värna de värden som finns i den här typen av bolag.
Herr talman! Det är en ganska märklig beskrivning som Per Westerberg lämnar om den här verksamheten. Vi är nog överens om bakgrunden. Securum fick ta över ett mycket omfattande bestånd av fastigheter, företag och andra verksamheter som en följd av finanskraschen i början av 90-talet. Det mesta av detta har avvecklats och avyttrats, och det har skett - det verkar vi också vara överens om - på ett i stort sett föredömligt sätt. Skattebetalarna har återvunnit en mycket stor del av de tidigare förlusterna, av de tidigare insatser som fick göras. Men som alltid i sådana här sammanhang finns det naturligtvis en rest kvar, som av olika skäl har varit svårare och tagit längre tid att avveckla. Denna bilagentur är ett sådant exempel. Den överfördes på Venantius när Securum avvecklades. De förluster som uppkom gjordes tidigare under Securumtiden. Förvärvet av Fiatagenturen gjordes också under Securumtiden. Jag vill dock, till skillnad från Per Westerberg, inte rikta någon kritik mot Securum. Jag tror att man även i det här fallet har hanterat det hela på ett i stort sett vettigt sätt. Venantius, som har haft verksamheten sedan i höstas, har ett enda mål för ögonen, och det är att avveckla verksamheten. Men det skall inte göras så brådstörtat att staten lider ekonomisk skada. Syftet är här, liksom för alla andra verksamheter, att återvinna så mycket som möjligt av de pengar som tidigare har lagts ned. Det är fullständigt vilseledande att tala som om vi subventionerade Fiat och Hyundai och försäljningen av dessa märken. Det handlar om att få det här företaget att fungera, att se till att det får ett ekonomiskt värde och att utbytet blir det bästa möjliga för staten och därmed för skattebetalarna när företaget avyttras. Varje annan hantering vore felaktig. Att sätta brådskan i högsätet skulle innebära ekonomisk skada för staten. Det skulle dessutom, tvärtemot vad Per Westerberg tycks föreställa sig, också kunna innebära en snedvridning av konkurrensen. Det skulle måhända innebära att någon aktör fick förvärva verksamheten till ett alltför lågt pris och därmed komma i ett bättre konkurrensläge gentemot andra, etablerade aktörer. Det kan inte heller av konkurrensmässiga skäl finnas anledning att agera brådstörtat och göra en ekonomiskt dålig affär. En annan fråga gäller vilket värde det finns i den här typen av verksamhet. Värdet ligger självfallet inte i stora fastigheter eller andra kapitaltillgångar. Värdet ligger helt enkelt i att ha ett fungerande företag, att ha en fungerande organisation, att ha en bra affärsplan, att ha ordning och reda och att ha ett fungerande återförsäljarnät. Allt detta har tidigare fungerat utomordentligt dåligt i detta företag, och värdet var förstört. Vad som nu pågår är försök att återupprätta detta värde. Min bedömning är att det skall vara möjligt att avyttra verksamheten. Men det vore oklokt att lägga fast ett datum i förväg och därmed sätta den pressen, utan det skall ske så snart som det är ekonomiskt försvarbart.
Herr talman! Först vill jag bara återkomma och konstatera att en agentur är en agentur. Jag delar uppfattningen att det inte är några stora värden i fastigheter. Det Securum återvann med stor frenesi och stor skicklighet i sig var lågt värderade fastigheter, där värdet stegvis ökade när marknaden återhämtat sig. En bilimport är inte den typen av verksamhet som återhämtar sig på samma sätt, utan det är fråga om en ren agenturförsäljning av bilar av främmande märken. Jag har väldigt svårt att se vad det är för värden som skall räddas. Det är fråga om en fungerande generalagentur, som man uppenbarligen lägger ned pengar på, både att köpa detaljister och att köpa in ytterligare agenturverksamhet för ett annat märke. Därmed expanderar verksamheten i stället för det som jag tycker borde vara naturligt, dvs. att stegvis ta sig ur verksamheten. Jag menar att det är en osund konkurrens om staten under ett flertal år ligger inne och gör förlusttäckning i en verksamhet som konkurrerar med andra privata aktörer och dessutom ställer mer eller mindre statsgaranterade lån till förfogande. Jag kan inte se det som en sund marknadsinnovation att ha det på det sättet. Jag kan inte se att det är några stora värden som man därmed försvarar, utan det innebär i stället att man i praktiken lever vidare i en verksamhet som borde avvecklas eller avyttras när den i praktiken är som den är. Jag har väldigt svårt att se att det är svenska statens uppgift att göra den här typen av marknadsinvesteringar. Jag kan försäkra finansministern om att det sker stora marknadsinvesteringar för såväl Volvo som Saab på en lång rad olika marknader, där det just handlar om att bringa reda och skapa organisation, att ta förluster under ett antal år för att tjäna pengar långsiktigt. Men jag har väldigt svårt att se att det skall vara svenska statens uppgift att göra detta för främmande, utländska bilmärken i Sverige.
Herr talman! Återigen är det märkligt hur Per Westerberg ser på företag och värden i företag. Det finns något slags outtalad föreställning om att värden finns bara i fastigheter och i stora kapitaltillgångar, i det man kan läsa i balansräkningen. Men så är det inte. För många företag sitter värdena någon helt annanstans än i balansräkningen. De sitter i att ha en organisation som fungerar, att ha kompetent personal, som dessutom förmår samarbeta på ett bra sätt, att ha en kompetent ledning och att ha en fungerande idé om verksamheten. Det här kan synas vara abstrakta ting, som inte går att utläsa i en balansräkning, men det kan vara väl så stora värden som står på spel. När dessa ting tidigare inte fungerade i detta företag var värdet mycket lågt eller t.o.m. negativt. När man nu genom ett framgångsrikt saneringsarbete - tidigare under Securums ledning och nu under Venantius - successivt får de här sakerna att fungera återskapar man värden. Jag kan inte se någon principiell skillnad mellan att slå vakt om dessa värden eller att slå vakt om värden som är mera handfasta och fysiska. Ekonomiskt har det precis samma innebörd. Det är märkligt att Per Westerberg inte förstår detta. Sedan är det den nyliberala ideologin som i vanlig ordning slår igenom när Per Westerberg talar om staten, den förhatliga staten. Det blir så om man har alltför bråttom med att slumpa bort statliga tillgångar. Det är tydligen det som Per Westerberg gör även i detta fall. Då blir det ett uselt utfall för skattebetalarna. Om det viktigaste, överordnade kravet alltid är att staten så fort som möjligt skall avyttra de tillgångar man har blir resultatet en stor ekonomisk värdeförstöring. Det var det vi kunde se exempel på när Per Westerberg brådstörtat privatiserade statliga tillgångar och fick ut underpris, med kraftiga förluster för skattebetalarna som följd. Det må vara i stor skala, som när Per Westerberg privatiserade, eller i liten skala, som det företag vi nu talar om, men jag kan försäkra Per Westerberg att jag aldrig kommer att medverka till att realisera statliga tillgångar.
Herr talman! Först och främst diskuterar vi nu den svenska bilimporten, inte privatiseringen under tidigare regering. Jag vågar säga att det blev en mycket framgångsrik privatisering med mycket stort folkligt deltagande av en mycket stor andel av svenska folket som blev delägare i näringslivet. Det blev en vitalisering av aktiemarknaden med möjligheter att tillföra nytt riskkapital till nya investeringar och därmed nya arbetstillfällen. Vi har kunnat se ett betydligt stärkande av såväl Stål till mycket konkurrenskraftigare och mer vinstgivande företag i privat regi. Men jag förstår att det som gammal socialist, som finansministern, naturligtvis är litet svårt att se att det privatägda företaget blir effektivare än det statliga. Jag kan förstå den smälek som kan kännas för finansministern. Sedan tillbaka till Svenska Bilimporten, som den här interpellationsdebatten trots allt rör sig om. Finansministern erkänner att det egentligen inte finns några värden mer än de som eventuellt kan byggas upp av staten som skicklig företagare, att bygga en bra importorganisation och att få flera utländska bilar sålda i Sverige med statlig förlusttäckning. Det är dessa värden som skall byggas upp i Svenska Bilimporten. Det är de som skall skapas och som möjligen skall ge någon form av täckning. Jag har väldigt svårt att se logiken. För mig är det självklart att vi skall försöka skapa värdena genom effektivt företagande. Men jag tror inte att staten, vare sig genom Venantius eller Securum, blir den bästa bilimportören. Jag tycker framför allt inte att svenska skattebetalare skall stå för pengarna. Jag tror att vi kan klara av att importera tillräckligt med bilar redan som det nu är. Det risktagandet skall inte svenska staten behöva ta. Tror man att man är duktig bilimportör, skall man naturligtvis fortsätta in på en lång rad andra märken och försöka tjäna pengar på dem, för det är ju egentligen det som Erik Åsbrink säger.
Herr talman! Först tycker jag att Per Westerberg skall vara litet försiktig med verklighetsbeskrivningen. Det är inte så att det pumpas in några skattesubventioner i detta företag. Förlusterna fanns där tidigare, det är riktigt. Likaväl som vid andra förluster fick staten via Securum, Retriva och sedermera också Venantius ta hand om ruljangsen. Men nu är det ett företag som går med vinst. Det bidrar positivt till ägaren. Syftet är, som jag har sagt och som Per Westerberg har en tendens att förtränga, att verksamheten skall avyttras, men inte en dag tidigare än att vi vet att vi kan få bästa möjliga ekonomiska utbyte. Det är den uppgiften som är den överordnade. Om detta har Per Westerberg en annan syn. Den ideologiska synen, att till varje pris privatisera så fort som möjligt och att hellre slumpa bort statliga tillgångar än att låta staten hantera det hela på ett rationellt sätt, är Per Westerbergs nyliberala överideologi. Den innebar, vad Per Westerberg än må säga, under Per Westerbergs tid som industriminister att statliga tillgångar såldes ut till ett pris som med flera miljarder kronor understeg ett rimligt marknadsvärde. Sedan kan man orera om att vi fick flera aktieägare osv., men för skattebetalarna innebar detta miljardförluster. Det är ingenting att yvas över. Dessvärre tycks Per Westerberg inte ha lärt sig någonting av de tidigare misstagen, där Per Westerberg själv med sin verksamhet i hög grad bidrog till den gigantiska statsskuld som de svenska skattebetalarna fick över sig under de åren. Jag kan bara än en gång försäkra: Jag kommer aldrig för min del, och den socialdemokratiska regeringen kommer aldrig för sin del, att låta några nyliberala överväganden ta över varje sunt ekonomiskt resonemang som innebär att vi förstör egendom som ytterst tillhör landets skattebetalare.

Herr talman! Birgitta Hambraeus har frågat mig om hur regeringen arbetat inför ministerrådsmötet i maj för att fördelningsnyckeln till den europeiska centralbanken, ECB, skall bli så fördelaktig som möjligt för Sverige. Därutöver undrar Birgitta Hambraeus om regeringen ämnar meddela Europeiska rådet att Sverige kommer att arbeta efter samma undantag som gäller för Storbritannien vad gäller skyldigheten att höra ECB om förändringar i den nationella lagstiftningen. I valutaunionen skall de deltagande ländernas centralbanker betala in medel till ECB. Inbetalningarna är kopplade till de nationella centralbankernas intäkter av att tillhandahålla betalningsmedel. De inbetalda medlen återförs sedan till de nationella centralbankerna utifrån en särskild fördelningsnyckel. Detta gäller alltså endast för de länder som deltar i valutaunionen och berör ej Sverige förrän vid ett eventuellt senare deltagande i valutaunionen. För omkring en månad sedan meddelade jag, som svar på en fråga från Birgitta Hambraeus, att det ännu inte är fastställt i detalj hur beräkningarna skall ske av det belopp, de s.k. monetära inkomsterna, som skall levereras till ECB. Detta beslut kommer att fattas av ECB-rådet efter det att ECB har bildats. Mycket förenklat kan man dock säga att inbetalningarna är kopplade till andelen utestående sedlar i respektive land. Dessa inlevererade medel kommer att återföras till de nationella centralbankerna enligt en fördelning som motsvarar den inbetalda andelen av ECB:s kapital. Kapitalandelen bestäms i sin tur av genomsnittet av storleken på landets ekonomi i relation till samtliga medlemsstaters BNP och antalet medborgare i relation till det samlade antalet medborgare i EU. Metoden för beräkningen av kapitalandelen är fastlagd i fördraget, och andelen kommer att justeras vart femte år. Ett kommande rådsbeslut är härvidlag att betrakta som en ren tillämpning av fördragets bestämmelse utan möjlighet att väsentligt påverka kapitalandelen och därmed återbetalningarnas storlek. Sverige har inte haft anledning att invända mot detta förslag till rådsbeslut. Som framgår av mitt tidigare frågesvar bedömer Riksbanken att de modeller som diskuteras för beräkning av inbetalningarna, samt en återbetalning enligt den fördelningsnyckel som jag har beskrivit, inte skall innebära någon större förändring av Riksbankens vinst och därmed inte heller för inbetalningarna till staten. Sverige väntas, i det fall vi skulle delta i valutaunionen, snarare tjäna något på in och utbetalningarna från ECB, eftersom vår andel av den gemensamma mängden sedlar väntas understiga vår andel i fördelningsnyckeln. Vid ett eventuellt senare deltagande i valutaunionen skulle Sverige alltså inte bli "en förlorare" så som det framställts i den tidskriftsartikel som Birgitta Hambraeus nämner. Artikeln är i stora delar missvisande. Riksbankens kapitalandel uppgå till ca 2 1⁄2 %, vilket motsvarar ungefär 1 miljard kronor. När det gäller den andra frågan innebär det förslag till rådsbeslut som Birgitta Hambraeus refererar till inte någon påtaglig förändring jämfört med den ordning som redan i dag gäller. I dag har ECB:s föregångare EMI enligt fördraget rätt att yttra sig över förslag till förändringar av svenska rättsregler inom EMI:s behörighetsområde. Denna samrådsskyldighet överförs, också enligt fördraget, till ECB när EMI likvideras och ECB bildas. ECB skall således höras av nationella myndigheter om varje förslag till rättsregler inom ECB:s behörighetsområde. Regeringen, eller andra myndigheter, har därefter möjlighet att ta hänsyn till ECB:s synpunkter innan beslut fattas. Storbritanniens undantag hänför sig till det formella undantag landet har från att delta i valutaunionen. Sverige har inte något motsvarande undantag. Det är inte aktuellt för Sverige att begära ett sådant undantag. Det beslut som nu kommer att fattas av rådet berör inte den grundläggande frågan om samrådsskyldighet utan innehåller endast närmare bestämmelser om i vilka fall och på vilket sätt ett sådant samråd skall ske.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
Sverige riskerar inte att bli den största förloraren, som man påstod i artikeln, i det europeiska monetära unionssamarbetet. I vilket fall som helst skulle vi inte få mindre än de 10 miljarder som Riksbanken i dag ger till statskassan. Av det skriftliga svaret på min fråga från den 9 mars framgår det att Riksbanken kommer att inleverera detta överskott till statskassan även om grundlagsändringen om Riksbankens oberoende fastställs och riksbanksfullmäktige inte längre har beslutanderätt i banken. Finansministern svarar följande: "I dag är det riksdagen som beslutar hur bankens vinst skall fördelas, och denna ordning kvarstår oförändrad". Min fråga för att få riktig klarhet i detta är följande. Kommer det att gälla även om det ur min synvinkel skulle ske en olycka och vi gick med i valutaunionen? Finansministern säger ju att pengarna kommer att återföras till de nationella centralbankerna, men kvarstår riksdagens rätt att besluta över vinsten? Finansministern säger att Sverige skulle betala ca 1 miljard om året till ECB om vi var med i valutaunionen jämfört med dagens 165 miljoner till EMI, alltså sex gånger mer. Jag utgår från att det blir ungefär 165 miljoner även om vi inte är med, vilket man senare kommer att besluta om. Jag är faktiskt också ganska nöjd med svaret på min andra fråga, som gick ut på att Sverige skulle markera att riksdagen fastslagit att vi faktiskt inte vill vara med i valutaunionen - åtminstone inte nu. Det retar mig att vi skall lyda under de bestämmelser i Maastrichtfördraget som går ut på att vi skall hjälpas in i unionen, vare sig vi vill eller inte, och vara ett land med undantag. Jag tycker att vi skulle deklarera att vi tänker göra som Storbritannien, som är befriat från skyldigheten att samråda med ECB, eftersom man också formellt har rätt att stå fri gentemot valutaunionen. Av finansministerns svar kan man faktiskt utläsa en viss självkänsla, som jag har efterlyst. EU kan hota med att offentliggöra sina diskreta påpekanden om vi inte gör som de vill, men vi kan i alla fall inte drabbas av böter, som de länder som är med i valutaunionen. Sverige tolkar bestämmelserna så, att ECB har rätt att yttra sig över förslag till svenska lagar på det monetära området och att regeringen därför har möjlighet att ta hänsyn till ECB:s synpunkter. Det kan inte skada så länge vi är fria att också hävda rätten att inte ta hänsyn till dem utan göra det som passar oss bäst. Kampen mot arbetslösheten måste sättas främst. En stark ekonomi är viktig - det är vi överens om. Men anser finansministern att en stat är stark så länge man har en hög långtidsarbetslöshet? Det är betydelsefullt att Sverige behåller friheten att arbeta efter andra ekonomiska teorier än den nyliberala ideologi som faktiskt är inskriven i EU:s grundlag. Man talar nu om en gemensam monetär politik, men så länge man behåller den nyliberala ideologin är det mycket lämpligt för Sverige att pröva också andra ekonomiska teorier för att det som är viktigast för oss - full sysselsättning och övergången till ett ekologiskt hållbart samhälle - skall kunna finansieras. Också den monetära politiken får hjälpa till att göra sådant möjligt.
Herr talman! Jag konstaterar att vi nog huvudsakligen är överens om verklighetsbeskrivningarna när det gäller de frågor som Birgitta Hambraeus ställde i interpellationen. Innebörden är alltså att vi fortsätter som hittills och att Riksbanken levererar in huvuddelen av sin vinst till staten. Det gäller så länge Sverige inte går in i valutaunionen. Om och när vi går in i valutaunionen kommer andra regler att gälla. Den exakta utformningen av dem vet vi inte ännu, men den bedömning som kan göras i dag är att Sverige snarare skulle tjäna på en sådan ändring. Vi skulle kanske t.o.m. få något högre inkomster än vad som gäller i dag. Den andra frågan gäller samrådsskyldigheten med för närvarande Europeiska monetära institutet, som inom kort ersätts av samråd med Europeiska centralbanken. Den skyldigheten har vi redan tagit på oss, och vi skall naturligtvis fullgöra den. Jag ser inte heller att den skapar några större problem. Vi har redan använt oss av den t.ex. när det gäller ny lagstiftning om Riksbankens ökade självständighet. Det är ett remissförfarande som kan vara värdefullt för oss. Bestämmanderätten ligger kvar på svenska myndigheter. Det är alltså vi själva som ytterst avgör om vi skall följa råden eller inte. Detta är det inte aktuellt att ändra på. Det är en ordning som vi har accepterat och som jag också tycker fungerar väl. Jag skall inte här ta upp den större fråga som Birgitta Hambraeus aktualiserade i slutet av sitt inlägg om valutaunionen och vår syn på den. Jag konstaterar bara att vi i riksdagen för några månader sedan fattade beslutet att Sverige inte skulle gå med vid starten, men att vi håller dörren öppen för att eventuellt kunna gå in senare. Detta har nu också bekräftats under den gångna helgen, när det slutliga urvalet av länder har gjorts. Elva länder går med i valutaunionen från starten. Sverige står utanför. Även om det hänvisas till vissa formella kriterier som inte uppfylls vet alla att det avgörande i grund och botten har varit det politiska ställningstagande som vi tidigare har gjort i Sveriges riksdag.
Herr talman! Jag tror att det stämmer att vi är ganska överens. Det gläder mig i allra högsta grad. Det finns alltså en möjlighet för Sverige att hävda sitt oberoende och att lyssna på goda råd men också att deklarera om vi vill följa dem eller inte. Finansministerns inställning till den nyliberala ekonomiska teorin, som faktiskt är inskriven i EU:s grundlag, framgick av föregående interpellationsdebatt. Det gäller bestämmelserna i EMU osv. Jag kan tänka mig att vi så småningom i all vänskaplighet kommer att kunna säga till EU-länderna att vi bara inte kan arbeta efter den teorin längre. Den skapar långtidsarbetslöshet. Vi måste också använda det monetära instrumentet, som man t.ex. gör i USA, för att kunna överbrygga och satsa och på det sättet skapa full sysselsättning och generera verkligt välstånd i våra länder. Det är uppenbart att den modell vi arbetar efter i EU inte fungerar. Det kommer nu såvitt jag förstår en stor utbildningsdrive från regeringens sida när det gäller information om euro och om valutaunionen. Vi skall alltså nu verkligen diskutera detta. Jag konstaterar till min glädje att också vi som är kritiska kommer att få pengar för att skapa ett väl underbyggt faktamaterial - naturligtvis vinklat utifrån vår synpunkt - i den diskussionen. Har finansministern någonting att säga mig här? Hur kommer man att se till att det verkligen blir en ordentlig information också om det vi har diskuterat här i dag? Man vet ännu inte vad som händer med de tio miljarder som vi nu får till statskassan om vi skulle gå med i valutaunionen. Vi kan självfallet inte säga någonting säkert om det. Även om artikeln kanske är missvisande finns det de som påstår att avgiften skulle fördubblas just på grund av valutaunionen. Vi blir tvingade att avstå från de inkomsterna. Kommer finansminister att se till att detta material, som jag förstår i hög grad utarbetas av UD, verkligen ger en saklig information om frågetecknen? Vi kan aldrig vara säkra på hur det blir i framtiden. Sedan vill jag också gärna att finansministern än en gång förtydligar. Såvitt jag förstår är det fastslaget att banken får tillbaka pengar också om vi skall vara med i valutaunionen. Då har vi alltså ingen möjlighet att själva bestämma hur de skall användas. De kan lika väl användas i någon sorts allmän bankverksamhet. Har jag tolkat det rätt? Eller kan riksdagen med lagstiftning besluta att överskottet skall gå tillbaka till statskassan ungefär som förut? Det viktigaste, som jag tror att vi är överens om och som verkligen gör mig optimistisk, är att Sverige skall visa en självkänsla här. Vi skall visa vad vi har kommit fram till - vår erfarenhet av att leva i ett land som har beundrats över hela världen. Det har varit jämlikhet, full sysselsättning och en blandekonomi som har fungerat under årtionden. Vi har nu prövat en nyliberal ekonomisk modell. Den har varit förödande och skapat en långtidsarbetslöshet som vi inte har sett sedan 30-talet. Vi förbehåller oss rätten att i vårt självständiga land pröva andra ekonomiska teorier. Vi skall naturligtvis i öppenhet och vänskaplighet tala om vad vi tänker göra, men Sverige är ett självständigt land också när det gäller EMU. Vi bestämmer själva vad som skall gälla vårt land för vårt lands bästa. Det skall självfallet inte ske på något annat lands bekostnad.
Herr talman! Först vill jag kommentera frågan om hur det blir om Sverige skulle gå med i valutaunionen i framtiden. Frågan gällde om vi, om vi t.o.m. får tillbaka mera än vad vi får från Riksbanken i dag, kan föra in pengarna i statsbudgeten eller inte. Såvitt jag känner till är det möjligt att vi fattar ett sådant beslut. Dispositionen av vinsten, den del som så att säga tillfaller Sverige, kan vi alltså själva bestämma över. Även på den punkten tror jag att vi kan känna oss lugnade. När det gäller informationsaktiviteter vill jag skilja på två sorters aktiviteter. Den ena gäller något som vi aviserar i vårpropositionen. Det handlar om att med statliga medel lämna en strikt saklig information om de praktiska konsekvenserna av att en ny stor valuta etableras i vår närhet som även kommer att påverka Sverige. Den kommer framför allt att rikta sig till svenska konsumenter och till de mindre företagen, som inte har lika stora resurser som de större företagen att själva tränga in i dessa frågor. Det är alltså ingenting annat än en saklig upplysning om den nya situation som uppstår vid årsskiftet när euron skapas. Den kommer ju att få vissa praktiska konsekvenser också hos oss. En helt annan sak är den opinionsbildning som skall bedrivas framöver. Där har folk naturligtvis frihet att agera både för och emot ett svenskt deltagande i valutaunionen. Jag förutser att det kommer att bedrivas en omfattande opinionsbildning, och även naturligtvis vanlig information, under kommande riksdagsperiod. Några skattemedel skall enligt min mening inte gå till de opinionsbildande verksamheterna vare sig för eller emot. Det får partier och andra grupperingar själva svara för. Slutligen delar jag Birgitta Hambraeus uppfattning att vi skall känna en ökad självkänsla för att det nu går bättre för Sverige. Vi har fått ordning på statens finanser. Vår ekonomi stärks. Sysselsättningen ökar och arbetslösheten går ned. Vi kan också se en mätare på detta genom ränteutvecklingen. Räntorna i Sverige har halverats under de gångna tre fyra åren. Jämfört med andra länder, som ju har legat under Sverige, har skillnaden blivit mindre och mindre. Jag kan konstatera att den svenska räntan nu i dessa dagar är nere på dansk nivå. Vi har tidigare legat högt över. Det har ju kunnat sägas att andra länder, även Danmark i någon mån, lånar sin trovärdighet från valutaunionen. I Danmarks fall sker detta genom att man har en växelkursanknytning. Det har inte vi. Det vi åstadkommer i Sverige genom lägre räntor gör vi helt och hållet av egen kraft. Vi lånar inte trovärdighet från någon stark ekonomi i vår närhet. Det vi har åstadkommit är alltså i sig ett tecken på framgångar i den ekonomiska politiken. Visst innebär det att jag, liksom Birgitta Hambraeus, har en ökad självkänsla inför den positiva utveckling som pågår.
Herr talman! I likhet med Birgitta Hambraeus tycker jag att det är en hel del lugnande besked som finansministern ger. Men jag har en liten fundering. I traktaten finns det vissa bestämmelser om att ECB:s råd kan fatta beslut som blir automatiskt verkande för Sveriges del. Det rör sig t.ex. om den typ av beslut som handlar om ECB:s eget kapital. Sedan skulle jag vilja understryka det som finansministern säger om ränteutvecklingen och kronans läge i dag i förhållande till EMU-länderna. Jag kan konstatera att de olyckskorpar som har framfört att Sverige skulle bestraffas om vi står utanför EMU så här långt har haft fel. Och sannolikheten för att de på litet sikt kommer att få ännu mer fel är ganska stor.
Herr talman! Jag tror faktiskt att vi har anledning att vara stolta och att agera med självkänsla i EU. Jag tror att det är så vi vinner respekt - inte genom en sorts ängslig anpassning och genom att försöka ta reda på vad de andra möjligtvis vill att vi skall göra. Det handlar om att med självkänsla visa vad vi har gjort men också om att visa vår historia; hur vi faktiskt har skapat ett mycket gott samhälle med en annan ekonomisk teori. Jag undrar om vi inte så småningom kommer att bli väldigt överens om det också. När det sedan gäller den här upplysningskampanjen som det står om i vårpropositionen, de 20 miljonerna som alltså skall gå till att utbilda folk när det gäller euron, tror jag också att vi kan vara överens om detta: Även om man försöker att vara saklig måste man alltid göra ett urval. Man kan aldrig ta upp alla detaljer. Om man då är fast besluten att vi under överskådlig tid skall stanna utanför den här valutaunionen informerar man antagligen på ett något annorlunda sätt än om man tror att det bara är en tidsfråga och säger: Just nu skall vi inte gå med, men så småningom kommer vi säkert att göra det. Då vill jag ställa min sista fråga: Ämnar finansministern se till att den här informationskampanjen verkligen visar de fördelar som det innebär för näringslivet i Sverige och för privatpersoner att ha en egen valuta? Då är det inte bara valutan det handlar om. Det innebär att vi har en självständighet i landet när det gäller att besluta och inte behöver traska patrull med de andra länderna. Kommer det också med så att vi kan stärkas i vår tro - de av oss som har den - att vi klarar oss mycket bra utan valutaunionen?
Herr talman! Bortsett från de instämmande delarna i Bengt-Ola Ryttars inlägg fanns det en fråga som jag är litet osäker på den exakta innebörden i. Men jag tolkar det som att den gällde hur beslut om höjd kapitalandel fattas i den europeiska centralbanken. Jag måste erkänna att jag inte kan ge ett säkert svar på den frågan. Det är möjligt att det är det allmänna rådet, som Bengt-Ola Ryttar hänvisade till. Men jag skall inte stå här i talarstolen och säga att det är så eftersom jag inte är säker på detta. Jag föredrar att gå tillbaka och granska den här saken och återkomma till Bengt-Ola Ryttar i annat sammanhang med det säkra svaret på frågan. Sedan vill jag säga något till Birgitta Hambraeus om informationskampanjen, informationsinsatsen. Det är naturligtvis en grannlaga uppgift att så långt möjligt vara objektiv i det här sammanhanget. Det måste vara strävan. Uppgiften är helt enkelt att upplysa i första hand enskilda konsumenter och mindre företag om den praktiska innebörden av att det etableras en ny stor valuta i vår närhet som inte gäller i Sverige, alltså i en situation där den svenska kronan finns kvar. Det finns speciella hanteringsproblem som en hel del människor behöver lära sig mer om. Det är det vi skall använda pengarna till. En annan sak är att göra en bedömning av hur lång tid detta varar. Är det så att Sverige eventuellt går in i valutaunionen i framtiden är det ju en fråga för politiskt beslutsfattande. Enligt regeringens uppfattning skall detta avgöras av svenska folket i val eller folkomröstning. Hur lång en period dessförinnan kan vara är omöjligt att uttala sig om. Själva poängen med informationskampanjen är dock att just upplysa om förhållandena i ett läge där Sverige står utanför valutaunionen. Det gäller att hantera euron trots att det är en främmande valuta. Det är det som uppgiften går ut på.
Herr talman! Det är säkert en viktig sektor för information. Men om jag har uppfattat konstitutionsutskottets skrivningar rätt, skrivningarna i vårpropositionen, så skall det också kunna bedrivas opinionsbildande verksamhet eller information omkring EMU projektet eftersom det fortfarande är många politiska beslut som skall fattas i ämnet innan vi är färdiga med den här frågan.
Herr talman! Jag har inte tagit del av konstitutionsutskottets skrivningar. Däremot kan jag försäkra att det är regeringens bestämda avsikt att pengarna skall användas för strikt saklig information och ingenting annat. Opinionsbildande verksamhet skall inte bestridas med skattebetalarnas medel. Det är förvisso en viktig verksamhet. Men den måste finansieras genom att partier, organisationer och andra intressenter står för kostnaderna.

Herr talman! Ewa Larsson har mot bakgrund av den nyligen avslutade Unescokonferensen om kultur och utveckling frågat mig om jag avser att verka för att Unescos målsättning enligt det till konferensen föreslagna handlingsprogrammet om att avsätta minst Ewa Larsson har vidare frågat mig på vilket sätt jag avser att följa Unescos rekommendation om enprocentsmålet. Slutligen har hon frågat mig om jag avser att verka för att ekonomiska förstärkningar till konstnärer föreslås i tilläggsbudgeten. I likhet med Ewa Larsson är jag mycket glad över det förtroende som visades Sverige när vi fick arrangera Unescokonferensen om kultur och utveckling. Konferensen slog mycket väl ut, reaktionerna från tillresta delegater har till stor del varit positiva, och många stimulerande seminarier och samtal har ägt rum. Som framgår av den handlingsplan som antogs av konferensen rekommenderas medlemsstaterna att "sträva efter att bibehålla eller öka de nationella investeringarna i kulturell utveckling och att, där så bedöms lämpligt, avdela en viss procent av regeringens budget till detta ändamål, i överensstämmelse med övergripande utvecklingsmål, prioriteringar och planer". Någon låsning vid ett specifikt procenttal eller till bruttonationalprodukten finns således inte. För svenskt vidkommande är det dock viktigt att fortsätta att upprätthålla en hög ambitionsnivå i kulturpolitiken. Totalt har också medlen till kulturområdet ökat med cirka en halv miljard kronor under innevarande mandatperiod från 4,18 miljarder kronor budgetåret 1994/95 till 4,68 miljarder kronor budgetåret 1997. Till detta kan läggas de medel som fördelas till studieförbunden inom folkbildningens område om ca 1,14 miljarder kronor. Sammantaget överstiger satsningarna 1 % av den totala statsbudgeten. När det gäller de ekonomiska förstärkningarna till konstnärerna aviserar regeringen i en särskild proposition om konstnärernas villkor att den återkommer i budgetpropositionen med förslag om ökningar av konstnärsstödet och medel till nya stödformer. Satsningarna inom konstnärsområdet har ökat med ca 32 miljoner kronor år 1997, och ytterligare 34 miljoner kronor kommer att föreslås i budgetpropositionen för år 1999, sammanlagt alltså nästan 66 miljoner kronor till åtgärder för att permanent förbättra villkoren för konstnärerna. Därutöver kommer 35 miljoner kronor att fördelas till tidsbegränsade insatser för bl.a. försöksverksamheter inom Arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde. I propositionen om litteraturen och läsandet föreslås dessutom ökade satsningar på totalt 30 miljoner kronor utöver de miljoner som anslogs i den kulturpolitiska proposition som antogs av riksdagen i december 1996. Utöver de reformpengar som kommer att föreslås i höstens budgetproposition kan ytterligare 50 60miljoner kronor komma konstnärer till del om riksdagen beslutar i enlighet med den proposition om kassettersättning som nyligen har lämnats till riksdagen.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag tror att grundinställningen hos oss är densamma. Vi vill båda ha så mycket pengar till kultur som möjligt. Om man nu tycker att vi skall ha nationella satsningar på kultur, och det tycker jag. Det har jag förstått att också kulturministern vill ha i och med att ministern här talar om alla nya satsningar, och det är bra. Det finns partier som vill minska anslagen till kultur. Det är självklart att vi från Miljöpartiet ser positivt på de satsningarna. Men det kan inte vara något nackdel att man i de här sammanhangen, när alla talar så välvilligt mot kultur, också tittar på vad det är vi ger i kronor och ören. Det är inte så mycket. Det krävs så litet pengar för att åstadkomma så mycket. Därför blir varje tillskott av stor betydelse. Jag tycker att vi nu kan använda Unescokonferensen som en draghjälp för att få ännu mer pengar till kultur. Det är helt rätt att man inte säger att det skall vara specifikt 1 % av BNP. Men man säger att man vill avdela en viss procent av regeringens budget. En viss procent kan knappast vara mindre än 1 %. Man säger inte att det är en del av 1 %, utan man säger en viss procent. För mig blir det 1 % eller mer. Sedan beror det på hur man definierar det. Det är egentligen den debatten som jag vill ha. Vad är det vi menar att de nationella pengarna skall gå till när det gäller kultur, och skall vi räkna in det som kommunerna satsar? Jag har försökt att räkna på det, och det är banne mig inte så lätt. Om vi räknar bort folkbildningen - och räknar den som bildning och inte som kultur - och vi räknar bort idrotten - och vad kommunerna ger till idrottsanläggningar - fattas det enligt mitt sätt att räkna 5-6 miljarder. Det kanske fattas mer om man gör en ännu snävare tolkning när det gäller kommunernas anslag. Det är detta som jag tycker att vi bör diskutera. Vad är det egentligen som vi vill satsa mer på? Vi har där de aktiva konstnärerna inom bildområdet. De har det mest uselt av alla konstnärsgrupper. Det har vi sett i en av de utredningar som ligger till underlag för en av de propositioner som riksdagen har tagit ställning till. I stället för att satsa på dem tar regeringen i tilläggsbudgeten nu till våren 1 miljon av Konstrådets pengar för att ge till administrativa insatser för nordiskt informationsarbete och för Kulturrådets möjligheter att göra utvärderingar. Detta gäller den grupp som har det svårast. Kan man inte fördela pengarna till de aktiva konstnärerna, eller var är problemet? Jag vill se en utvärdering som visar varför Konstrådet inte kan fördela dessa pengar, om det nu finns 1 miljon över. Sedan hade jag också förväntat mig att man tittat litet mer på Riksantikvarieämbetet förslag till regionala satsningar över hela landet när det gäller hantverk, dvs. stöd till icke-statliga kulturlokaler. Det är någonting som verkligen skulle gynna sysselsättningen och småföretagandet i hela landet. Jag kan inte se några förslag om det i tilläggsbudgeten. Tvärtom minskar regeringen under den här perioden successivt pengarna till de icke-statliga kulturlokalerna. Jag undrar litet grand över det. Jag skulle gott och väl kunna sätta sprätt på 1 miljard av Arbetsmarknadsdepartementets
Herr talman! Ewa Larsson har alldeles rätt i att det finns partier i riksdagen som vill göra kraftiga neddragningar av den statliga kulturbudgeten. Vi har under den här valperioden - förutsatt att riksdagen nu godtar de förslag som ligger om konstnärernas villkor och litteraturen och läsandet - gett ett tillskott på en halv miljard kronor. Det är väldigt mycket pengar om man översätter det i procent. Det är mycket pengar jämfört med vad en del andra departement har haft att röra sig med. De har tvärtom fått vidkännas kraftiga neddragningar. Det är också en väldigt kraftig påspädning med tanke på att t.ex. Moderata samlingspartiet föreslår neddragningar av kulturbudgeten på cirka en halv miljard. Det är naturligtvis ett uttryck för den kultursyn man har. Det finns mycket kvar att göra på kulturområdet. Det behövs mer pengar, eftersom de konstnärliga ambitionerna inte blir lägre. Särskilt inte i ett land där vi trots motgångar ibland har lyckats får i gång ett väldigt rikt kulturliv i hela landet. Man kan inte räkna kulturbudgeten riktigt så snävt att man bara tittar på de pengar som finns inom Kulturdepartementets område eller inom utgiftsområde 17. Ungefär hälften av folkbildningspengarna går direkt till kulturverksamhet och estetiska verksamheter. Det är viktigt att de finns med. Om man skall vara rättvis bör man också ta in de konstnärliga högskolorna och andra kulturmedel som ligger inom Utbildningsdepartementets område. Man bör också ta in de designsatsningar, de informationstekniksatsningar med kulturbestämmelse som föreslås inom Näringsdepartementets område, de betydande kultursatsningar som ligger inom Arbetsmarknadsdepartementets område och de kultursatsningar som vi har fått Inrikesdepartementet och UD att ställa upp med och satsa på. Om man räknar på det viset handlar det sammantaget om vida mer än den dryga procent jag talade om i min inledning. Det handlar hela tiden om hur vitt eller snävt kulturbegrepp man har. Jag tycker att det är viktigt att få andra departement att avstå pengar till kultursatsningar. Det visar också på en samsyn när det gäller kulturens roll. Den är viktig, och den är ingen lyx man beviljar sig i goda tider. Den är en absolut nödvändighet för demokratin och för ett samhälles inre liv - särskilt när det är svårt i övrigt.
Herr talman! Kulturen genomströmmar i princip allt vi har som mänskliga livsförutsättningar runt omkring oss. Men vi har ändå ett kulturdepartement, och då måste man göra en snävare tolkning. Jag håller med om att vi skall omfördela medel. Jag hade hoppats att vi skulle kunna omfördela mer av de arbetsmarknadspolitiska medlen än vad som nu varit möjligt. Jag hoppas att det blir möjligt med framtida regeringar. Det känns svårt att diskutera satsningar som ännu inte gjorts. Jag ser bara viljeinriktningar, precis sådana som vi andra partier talar om inför valet. Faktum är dock att det är en annan regering som kommer att genomföra budgeten för 1999. Men vi delar viljeinriktningar, och från Miljöpartiets sida gör vi gärna allt vi kan för att försöka påverka så att fler kronor och ören verkligen går till kultur. Man kan säga att skolan är vår viktigaste kulturinstitution - det säger i alla fall vi i Miljöpartiet och numer också kulturutskottet. Skall vi då räkna in skolans budget i kulturbudgeten? Nej, det skall vi inte göra. Vi måste hela tiden hålla på definitionerna. Jag menar att det fattas 5-6 miljarder, och de måste omfördelas på något sätt. Vi vet att Riksantikvarieämbetet har ett färdigt program för hur man över hela Sverige skulle kunna satsa på hantverk vid upprustning av gammalt kulturarv, gemensamt men internationellt. Naturligtvis skulle det ske i samarbete med kommunerna. Här finns jättemycket att hämta in, eftersom detta också skulle gynna småföretagandet på varje liten ort. Jag hoppas att man kan skjuta till pengar från arbetsmarknadsområdets 50 miljarder. 1 miljard tror jag som sagt att man skulle kunna göra av med på detta. Riksantikvarieämbetet har räknat på 700 miljoner. Kan vi se fram emot en fortsatt sådan diskussion där vi når det gemensamma målet, fler kronor och ören till kulturen?
Herr talman! Jag vill först säga till Ewa Larsson att de förslag jag talat om nu skall beslutas av vårriksdagen. Det är ingenting som ligger långt i en framtid där man inte vet hur resultatet kommer att bli. De pengar jag talar om, den halva miljard som kultursektorn fått i tillskott bara på kulturbudgeten, ligger alltså inte på andra sidan valet, utan det är pengar riksdagen skall besluta om nu. Andra departement har inte kunnat se en så positiv utveckling för sina budgetar. Det talas om mer pengar till budgeten, fler kronor och ören. En halv miljard blev det i reformlyft under den här valperioden. Men en socialdemokratisk kulturpolitik även efter valet kommer det att handla om en fortsatt stor satsning på kulturen. Med vår breda syn på vad kultur faktiskt är blir ju kulturen en så viktig del just av demokratin. Samtidigt kan man ibland känna en viss otillfredsställelse över att så mycket av kulturpolitiken handlar om pengar och inte om innehåll.
Herr talman! Slutligen vill jag säga att jag hoppas att vi kan komma ifrån diskussionen att konst blir bättre om kulturarbetarna svälter. Det har funnits en gammal tradition som inneburit att ju mer eländigt konstnärerna har det, ju risigare, kallare och dragigare arbetslokalerna är och ju mer konstnärerna svälter, desto kreativare blir de. Det finns fortfarande de som tror att det är så, men jag hoppas att vi här i riksdagen har kommit förbi den diskussionen och kan se hur konstnärskollektivet har det. Vi har nu fått fin statistik som underlag för propositionen, men jag saknar den viktigaste propositionen, nämligen de generella stöden till kulturarbetarna. Jag hoppas att vi kan återkomma till det efter valet. Om det blir just vi två som debatterar det eller inte må vara osagt. Men den viktigaste frågan är egentligen denna, att se över de generella stöden. När det nu äntligen kommer en kassettersättning hade jag hoppats att den skulle omfatta en större volym kronor och ören än vad den nu gör. Jag hade också hoppats att vi redan nu kunnat få en filmfond för filmare som kan sälja sin produktion till andra kanaler än public service. Det finns alltså mycket mer att önska i den här budgeten, men jag är glad över det som har åstadkommits.
Herr talman! Socialdemokratins uppfattning har självfallet aldrig varit att bra konstnärer är svältande konstnärer. I 1994 års valrörelse gick vi också ut med väldigt tydliga löften om konstnärernas villkor. Om riksdagen nu i vår antar de förslag vi lägger fram på detta område har vi också uppfyllt dessa löften. I vår kulturpolitik under den här valperioden har vi mycket tydligt prioriterat två saker. Det ena har varit litteraturen och läsandet, biblioteken. Där ligger kulturens kärna. Det andra har varit konstnärernas villkor. De har fått en mycket ordentlig påspädning av selektiva, individuella stöd men också av generella åtgärder. Hela den konstnärspolitiska propositionen som nu ligger på riksdagens bord handlar om att se till att öka efterfrågan på konstnärliga verk och konstnärers arbete, så att de skall kunna leva bättre på det de faktiskt gör. Detta är en viktig del av de generella insatserna för konstnärerna. Jag kan glädja Ewa Larsson med att en filmfond kommer att existera redan från den 1 juli, förutsatt att riksdagen accepterar regeringens förslag även på denna punkt. 75 miljoner kronor är ett permanent tillskott, en kvalitetsfond för public servicetelevisionen. En stor andel av dessa pengar skall läggas på fria producenter och fria filmare. De pengarna finns redan tillgängliga. Sedan skall vi självfallet fortsätta att bereda frågan om en TV-kvalitetsfond, som rör också de kommersiella kanalerna. Men i allmänhetens intresse måste naturligtvis huvudfrågan vara att i första hand värna om public service. Sedan återkommer vi till de mycket goda förslag som finns även när det gäller kommersiell television.

Herr talman! Jan Backman har frågat mig om jag avser ta något initiativ för att precisera innebörden av Sveriges Televisions public service-uppdrag. Interpellationen har föranletts av att Sveriges Television i sin public service-uppföljning redovisar såväl de mål och riktlinjer som statsmakterna beslutat om som företagets egna mål. Jan Backman ifrågasätter om de interna målformuleringar avseende publikmål som Sveriges Televisions styrelse fastställt är förenliga med de av regeringen utfärdade tillståndsvillkoren. Socialdemokraterna, liksom de flesta andra riksdagspartier, anser att en radio och TV i allmänhetens tjänst skall vara en oberoende radio och TV med ett brett uppdrag att tillgodose hela befolkningen med ett mångsidigt utbud av hög kvalitet. Allmänheten har rätt att få del av en icke-kommersiell TV som finns till för publikens skull, och inte annonsörernas. Det enda parti som har en klart avvikande uppfattning är Moderaterna, som helst vill se en liten statstelevision med ett smalt programutbud - åtminstone om man utgår från de motioner som partiet har presenterat i denna riksdag. En radio och TV i allmänhetens tjänst skall stå fri från olika makthavare, såväl regering och riksdag som de stora organisationerna och privata intressen. Staten har följaktligen valt att formulera uppdraget till public service-företagen i relativt allmänna termer. Sveriges Televisions styrelse och ledning ansvarar således självständigt för att verksamheten planeras, genomförs och utvecklas i enlighet med fastlagda tillstånds och anslagsvillkor. Det innebär bl.a. att man skall hitta en balans mellan de olika önskemål som företaget i sin roll av allmäntelevision skall söka uppfylla. Granskningsnämnden för radio och TV har sedan till uppgift att i efterhand granska om programföretagen utövar sin sändningsrätt i enlighet med de bestämmelser som finns i radio och TV-lagen och tillståndsvillkoren. Det är alltså en uppgift för Sveriges Televisions ledning och styrelse att tolka och omsätta uppdraget i handling samt att bestämma vilka metoder de anser lämpliga för att styra sin verksamhet. Regering och riksdag har inte satt upp något exakt publikmål för Sveriges Televisions sändningar. Publikmålen, liksom övriga interna mål och styrmedel, är således något som Sveriges Television självständigt beslutat om. Detta framgår också av den public serviceredovisning som Sveriges Television nu har presenterat. Där sägs bl.a. att redovisningen "utgår från tillståndsvillkoren, anslagsvillkoren och Sveriges Televisions eget mål och visionsdokument." I propositionen En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001 sägs att "konkurrensen om lyssnaroch tittarsiffror riskerar att leda till att public serviceföretagens programutbud förytligas. Höga lyssnaroch tittarsiffror får därför inte vara styrande för public service-företagens programplanering." Jag utgår därför från att Sveriges Televisions 50 procentsmål är ett uttryck för en omsorg om helheten - att varje program utformas och placeras på bästa sätt för att nå en så stor del som möjligt av den publik som kan förväntas vara intresserad av programmet. I god tid inför nästa tillståndsperiod kommer en sedvanlig genomlysning av public service-uppdraget att göras. I Sverige har vi traditionellt eftersträvat en bred parlamentarisk förankring av detta arbete. Så kommer att ske även nästa gång. I detta sammanhang kommer naturligtvis de erfarenheter som har gjorts under den nuvarande tillståndsperioden att beaktas. De public service-uppföljningar som programföretagen är ålagda att redovisa varje år under tillståndsperioden är delar av underlaget för ett sådant arbete.
Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret på frågan om public service-uppdragets innebörd. Jag fäster mig naturligtvis i första hand vid den öppning jag tycker mig höra i svarets senare del, efter de sedvanliga inledande fraserna om "ett brett uppdrag" och "tillgodose hela befolkningen". Jag utgår ifrån att det är med instämmande som kulturministern citerar ur propositionen 1995/96:161 att "Höga lyssnar och tittarsiffror får därför inte vara styrande för public service-företagens programplanering." Eller är det så som kulturministern svarar på frågan om ifall SVT skall ha ett publikmål i Dagens Nyheter den 9 april i år? Jag citerar: "Jag tror att det är svårt att alltför statistiskt utgå från ett publikmål." Möjligen är det korrekturläsaren som ser det som en statistisk fråga, medan ministern kanske avsåg statisk. Huvudsaken är att tveksamheten kommer till uttryck även där. Att då i nästa mening i svaret utgå från att SVT:s 50-procentsmål är ett uttryck för en omsorg om helheten är minst sagt självmotsägande. Det är inte heller helt klart om kulturministern avser publikmålet, dvs. det som SVT:s definierar som att dess kanaler skall ha minst hälften av tittartiden en genomsnittlig dag eller om hon avser räckviddsmålet, dvs. att mer än hälften av dem som ser på TV en genomsnittlig dag skall ha sett på SVT. Enligt de gällande tillståndsvillkoren skall, som kulturministern redan påpekat, SVT årligen lämna en uppföljning av hur public service-uppdraget uppfyllts till Kulturdepartementet och Granskningsnämnden. Uppföljningen för 1997 lämnades för någon månad sedan. Av den framgår att av de två publikmålen uppfylldes det ena; av dem som en genomsnittlig dag såg på TV såg 79 % någonting på SVT. Av den tid som ägnades åt TV lades bara 48 % på SVT. Låt mig ställa en uppföljande fråga. Tror kulturministern att detta kan komma att innebära att SVT under resten av tillståndsperioden sneglar mer på det missade 50-procentsmålet än på de tillståndsvillkor som talar om "skiftande behov och intressen hos landets befolkning" eller "även mindre gruppers intressen skall i görlig mån tillgodoses"? Herr talman! Kulturministern försöker skapa ett intryck av att Moderaterna står isolerade bland riksdagspartierna i sin kritik av SVT:s sätt att leva upp till sin public service-roll. I varje fall när det gäller frågan om de kvantitativa målen är detta påstående felaktigt. I samma DN-artikel som jag just citerat ur står det: Det visar att det faktiskt finns en stor samsyn på den här punkten. Kulturministern deltog nyligen i presentationen av en rapport som Kulturarbetarnas socialdemokratiska förening tagit fram och som innehåller en granskning av den moderata kulturpolitiken jämfört med den socialdemokratiska. Här har även mediepolitiken fått ett avsnitt. Där sägs att Moderaterna vill smalna av uppdraget för public service. Det är bara delvis en riktig beskrivning. Det är egentligen inte uppdraget vi vill inskränka. I stället vill vi betona andra delar än vad SVT:s ledning, för närvarande uppenbarligen med regeringens goda minne, valt att göra. Varför skall SVT lägga stora resurser på t.ex. populärmusik, lättare underhållning, TV-serier eller långfilmer när bara 26, 25, 22 respektive 16 % av tittarna enligt SVT:s egen uppföljning anser att SVT är bästa TV-företag inom dessa områden? Är det då inte bättre att kraftsamla när det gäller kulturprogram, teater, opera, konsert, samhällsprogram, barnprogram, dokumentärer, nyheter eller naturprogram där mellan 87 och 60 % av tittarna enligt samma undersökning tycker att SVT är bästa TV-företag?
Herr talman! Till att börja med uppfattar jag inte de skrivningar som Sveriges Television självt har gjort i public service-uppföljningen som att företaget i praktiken ägnar sig åt att statiskt och slaviskt följa något 50-procentsmål. Jag uppfattar att det är just helheten som beskrivs, med räckviddsmålet och med att andelen av den samlade tiden för TV-tittande som läggs på Sveriges Television skall vara minst hälften. Men jag säger återigen att om det skulle vara på det viset skall staten självfallet ta upp detta när det är dags för en ny tillståndsperiod för Sveriges Television. Jag uppfattar det dock som sagt var inte på det viset. Jan Backman redovisar ett svar i en artikel i Dagens Nyheter. Det var inte bara så att man på korrekturet inte klarade av detta, de kunde inte heller skilja på "statiskt" och "statistiskt". Jag tycker inte att man statiskt skall följa något uppsatt publikmål. Motiven finns tydligt angivna i propositionen. Dessutom utvecklade jag mitt resonemang, och det fick tyvärr inte plats i Dagens Nyheter. Jag redovisade att jag uppfattar att en hel del av debatten om 50-procentsmålet och public service-televisionens roll egentligen är en diskussion om att nå fram till just den public service som Jan Backman redogjorde för här, med ett mycket avsmalnat uppdrag. Det är en public service som licensbetalarna inte skulle finna vara så intressant att man kunde ha kvar licenssystemet, utan man måste backa in i en styrd statstelevsion, vilket också är den slutsats Moderaterna har dragit i sina motioner. Det handlar om en smal public service, om att sälja ut en TV-kanal och två radiokanaler och samtidigt överge licensfinansieringen. Denna typ av public service har man ett mycket svagt stöd för i riksdagen. Bakom diskussionen om 50-procentsmålet döljer sig denna moderata idé, vilket jag också redogjorde för i Dagens Nyheter, som dock inte valde att vidarebefordra dessa ståndpunkter.
Herr talman! Jag tror inte att vi på alla punkter står så isolerade. Jag har inför den här debatten än en gång läst igenom boken Public service i praktiken, som Sveriges Radios förlag gav ut 1997. Där har ett antal författare gett många intressanta synpunkter på public service-begreppet. Niklas Krantz, som är en duktig medarbetare på Rapport och nu arbetar med utvecklingen av nyhetsdatasystemen inom Sveriges Television, pläderar för att ersätta TV-avgiften med en medielicens, som uttaxeras via skattsedeln. Det är ungefär samma idé som vi i någon motion har sagt bör genomföras på sikt. Jörgen Cederberg citerar i boken Hans Furuhagen, som i debattboken Från folkbildning till tingeltangel 1994 anser att "i allmänhetens tjänst" är ett olyckligt försök till översättning av public service. "I allmänhetens tjänst" kan nämligen tolkas som "i publikens tjänst", vilket i sin tur kan läggas till grund för påståendet att Sveriges Radio och Sveriges Television har sitt uppdrag från "publiken" - alltså skall man ge publiken vad den vill ha. Jag kan inte säga att jag bara har hittat argument för min egen uppfattning. Leif Aldal för t.ex. fram ungefär samma uppfattning som kulturministern. Han skriver "utan bred underhållning ingen public service". Hans tanke är att folk skulle sluta betala TV avgift om inte SVT:s utbud uppfattades som heltäckande. Då är frågan om man ökar beredvilligheten att betala TV-avgift genom att producera program som bara en minoritet av tittarna tycker att man är bra på - jag hänvisar då till de 16 % när det gäller långfilmer och 22 % när det gäller TV-serier som SVT:s uppföljning pekar på. Av betydelse för den här diskussionen är att Leif Aldal pekar på publikmålet som ett av de sex hoten mot SVT. Jag refererar ett längre avsnitt från s. 32 I England hade BBC ett liknande publikmål. När man insåg att målet låg för högt - ungefär som Sveriges Television nu har gjort när man har upptäckt att man har 48 % i stället för de 50 % man har som mål - valde man att inte sänka ribban utan avskaffade procentmålet. Som i så många andra fall borde BBC vara ett föredöme för andra public service-bolag också i det här fallet. BBC tog initiativet och gick på offensiven. Frankt förklarade man att public servicetelevisionen är unik och helt olik den kommersiella industritelevisionen. Man avvisade konkurrensen med resonemanget att public service-TV handlar om att producera och sända kvalitetsprogram. Längre fram i texten står det: Man avvisade tittarsiffror som enda instrument för bedömning av ett programs framgång och krävde att BBC:s programutbud skulle värderas efter en annan, kvalitetsinriktad måttstock. Texten fortsätter längre fram: Man slog fast att man inte spelar på samma plan, inte ens i samma spel, som de andra, och man lyckades få acceptans för det i debatten. I sak förändrade det inte speciellt mycket av t.ex. programutbudet, men det lättade på trycket internt. Desperationen och oron kring tittarsifferexercisen minskade, man fick ro att planera litet mer långsiktigt, och de värsta avarterna försvann från programmen. Då vill jag bara avslutningsvis fråga: Tror kulturministern att samma effekt skulle kunna förväntas om SVT överger sina publikmål? Kan kulturministern tänka sig att inför nästa tillståndsperiod verka för att 1993, så att publikmålen utgår?
Herr talman! Jag håller helt med Hatte Furuhagen om att vi inte skall ha någon tingeltangeltelevision. Det finns mycket man kan kritisera public service för när det gäller tablåläggning eller innehåll, men det är inte en kulturministers uppgift att göra det, utan det finns många andra som klarar av det betydligt bättre. Jag har ändå väldigt svårt att tro att det bakom Hatte Furuhagens eller Leif Aldals resonemang skulle rymmas den önskan som kommer till uttryck i moderaternas motion om public service. Man skriver i motionen: Genom att det offentliga koncentrerar sin verksamhet till kvalitet i stället för kvantitet och dominans skapas det ett utrymme för privatisering av en nationell TV-kanal och två nationella radiokanaler. Jag tror inte att deras ambition att slippa fixeringen - om det nu finns en sådan - vid ett publikmål skall leda fram till en utförsäljning av public service. Jag kan naturligtvis upprepa det som står i propositionen 1995/96:161, som är regeringens mening och som också riksdagen har ställt sig bakom. Regeringen skriver där att även om de kommersiella radiooch TV-företagen har bidragit till att människors valmöjligheter har ökat, särskilt inom vissa programgenrer, har inte public service-företagens ansvar försvunnit, vare sig för någon viss publikgrupp eller för en viss sorts program. Texten i propositionen fortsätter sedan: Konkurrensen om lyssnar och tittarsiffror riskerar att leda till att public service-företagens programutbud förytligas. Höga lyssnar och tittarsiffror får därför inte vara styrande för public serviceföretagens programplanering. Skulle public service visa sig inte klara detta, dvs. inte se till helheten utan fastna i sifferexercisen, kommer det självfallet att påverka nästa tillståndsperiod. Jag vill dock återigen lyfta fram det faktum att bakom den moderata diskussionen om 50 procentsmålet döljer sig något helt annat än den diskussion som förs t.ex. bland mediefolk och mediedebattörer, nämligen en önskan att göra public service till en smal statstelevision, där man säljer ut övriga delar av public service. Jag kommer med alla medel som står mig till buds att kämpa för att förhindra detta. Jag kommer då också att ta stöd t.ex. av SVT:s nuvarande VD Sam Nilsson, f.d. partisekreterare i Moderaterna. Han förklarade för några veckor sedan vid ett seminarium i Åre följande: Jag tvingas konstatera att moderaterna vill riva sönder public service som institution. Den som vill ha en bra TV i allmänhetens tjänst kan inte rösta på moderaterna i höstens val. Så tolkar Sam Nilsson moderaternas inlägg i denna sak.
Herr talman! Det är rätt - angrepp är bästa försvar. Däremot fick jag inte något svar på min fråga om publikmålens betydelse för kvaliteten på SVT:s program. Vår tanke med utförsäljningen är att det handlar om att åstadkomma en kvalitetshöjning på de program som finns kvar inom både radio och TV. Leif Aldal pläderar i boken väldigt eftertryckligt för att det måste finnas just två public service-kanaler. I ett litet längre tidsperspektiv kan man ju undra om en eller två kanaler kan vara särskilt avgörande i en TV-värld med både 40 och 60 konkurrenter på ett kabel-TV-system och hundratals konkurrenter i ett satellitburet digital TV-system. Jag tror därför att vi bör vänta med den frågan några år, tills vi ser vart tekniken har tagit vägen.

Herr talman! Jag tycker nog att jag har svarat på Jan Backmans frågor. Skulle det vara så, vilket jag inte har några tydliga bevis för, att public service inte ser till helheten utan statiskt använder sig av publikmålen när det gäller enskilda program, kommer det naturligtvis, oberoende av vilken regering som sitter, att få konsekvenser när det är dags för nästa tillståndsperiod. Jag delar emellertid inte Jan Backmans uppfattning i den här frågan. När det gäller synen på public service och när det gäller synen på medier tror jag att man kan säga att det finns en mycket stor skillnad mellan den moderata synen och den socialdemokratiska. De övriga partierna står, med vissa nyansskillnader, betydligt närmare den socialdemokratiska än den moderata. Det är ni som mäler er ur den gemensamma synen. Det är inte regeringen som fattar beslut om procentsatser och mål för public service-verksamheten, utan det är riksdagen. Genom detta är riksdagen i hög grad inblandad i de mål som gäller i dag. Våra meningar är diametralt motsatta i denna fråga. Diskussionen kommer därför säkert att fortsätta.

Herr talman! God morgon! Och god morgon, övriga ledamöter här i kammaren! Vi skall i dag behandla 360 förslag inom regionalpolitiken. 347 yrkanden har framförts i motioner av olika slag, från partimotioner till enskilda yrkanden. Regeringen står endast för 13 relativt uddlösa förslag genom propositionen Regional tillväxt - för arbete och välfärd, som omfattar drygt 300 sidor. Man skulle utan överdrift kunna påstå att regeringens mångordighet vida överstiger dess handlingskraft. Ett förslag har ett enigt arbetsmarknadsutskott fört fram, nämligen ett förslag om en parlamentarisk utredning. Resterande yrkanden avslås av utskottet. Av alla idéer och tankar som ligger bakom motionerna har ingen fallit arbetsmarknadsutskottets majoritet på läppen. Det finns tydligen inga förslag från de olika riksdagspartierna eller enskilda ledamöter som kan accepteras av regeringens företrädare i arbetsmarknadsutskottet. Med detta som bakgrund kanske kammarens socialdemokratiska ledamöter kan förstå oppositionens starka och berättigade krav på att man genomför en bred utredning för att få till stånd en förändring i de svaga regionerna. Där går flyttlassen i en strid ström - från inland till kust, från land till stad. Detta är inte beroende på att människor vill flytta, utan på att förutsättningarna för att stanna kvar har försämrats genom socialdemokratisk politik. När arbetstillfällena försvinner, när servicen urholkas och när välfärden försämras tvingas människor att flytta. Allt färre återkommer till sina hemregioner, eftersom de nya och framtidsinriktade arbetstillfällena inte fått fäste där. Den bidragspolitik som skulle erbjuda människor arbete har visat sig inte fungera. I stället för att bygder har utvecklats har de avvecklats. De företagsinriktade stöden, det höga skattetrycket och ett dåligt företagsklimat har i stort sett gjort att de nya framtidsjobben inte kommit till stånd i den utsträckning som skulle ha kunnat ske med en annan politik. Det skulle vara en politik för företag och företagare, som vi moderater förordar. Nej, i stället har bidragen konserverat befintliga strukturer, och de nya, kunskapsintensiva arbetena har i stort uteblivit. Den utveckling som sker i de svaga regionerna, där företag upphör, stagnerar eller flyttar, kan jämföras med utvecklingen i Sverige i stort. Sverige halkar efter alltmer, inte på grund av att vi skulle ha sämre förutsättningar än andra länder, utan för att en socialdemokratiskt ledd regering inte förmår ta itu med grundläggande strukturförändringar. Företag flyttar utomlands, och produktionen förläggs där förutsättningarna och kompetensen är bättre. Samma sak sker inom landet. Är produktionsskatterna för höga, infrastrukturen dåligt utbyggd, kompetenskraven inte tillgodosedda eller de allmänna villkoren för företagande inte tillräckligt gott, så påverkar detta i första hand de regioner där marginalerna redan är små. Det stora antalet regler och lagar som styr företagande i Sverige måste minska. I betänkandet Bättre och enklare regler, från Småföretagardelegationen visar man att det går att förenkla krånglet och byråkratin för företag. Några exempel är enklare registreringar, enklare självdeklarationer för företag, lättnader i uppgiftslämnandet, m.m. Vi ställer oss bakom förslagen och avser att genomföra dem vid ett regeringsskifte. Skall Sverige klara välståndet är det ett oeftergivligt krav att fler kan ges möjlighet att arbeta i företagen. Går inte detta kommer de ekonomiska och sociala problem som vårt land brottas med att förstärkas. Den socialdemokratiska regeringen har gruvligt misslyckats med förutsättningarna för ökat antal arbetstillfällen. Jag beklagar att utredningen med parlamentariskt inflytande, som det heter i betänkandet, inte har kommit till stånd tidigare. Jag välkomnar dock att Kjell Ericsson och Centern nu har anslutit sig till den övriga oppositionen, om än sent. Hade Centern slutit upp redan för något år sedan hade vi i dag förhoppningsvis sluppit att debattera denna urvattnade soppa till regionalpolitik och i stället haft en regionalpolitik värd namnet. Min förhoppning är att vi får till stånd en utredning som bl.a. grundligt analyserar orsakerna till att vissa regioner har en svag utveckling. Det finns mycket material redan nu om företagsutveckling, om de regionala stödens effekter, om demografiska förhållanden, om infrastrukturens betydelse, om den nya informationstekniken och dess förutsättningar, om den ekonomiska tillväxten och om EU:s regionalpolitik. Med säkerhet kommer dock mycket att materialet att behöva uppdateras. Att dagens regionalpolitik inte fungerar visar med tydlighet utvecklingen i framför allt skogslänen. I utredningsarbetet kommer det att behövas stor öppenhet för nya lösningar, och det är nödvändigt att man släpper låsningar till en politik som inte är giltig i en ny tid av globalisering och en galopperande utveckling av ny informationsteknik. Utredningen är ett angeläget arbete, som förhoppningsvis kommer att leda till att de tillväxtmöjligheter som otvetydigt finns i de nu svaga regionerna tas till vara. När regeringen presenterade sin regionalpolitiska proposition var den allmänna uppfattningen att den var en stor besvikelse. Som så ofta i regeringens agerande hade betydande förväntningar byggts upp i stora delar av landet på grund av utfästelser. Det var löften som regeringen inte förmår leva upp till. Den som läser sammanfattningen i arbetsmarknadsutskottets betänkande slås av hur fattig på idéer regeringen är när det gäller att åstadkomma en regional tillväxt. Titeln på propositionen är Regional tillväxt - för arbete och välfärd. Men de förslag som förs fram är endast smärre justeringar av den nu förda politiken, som inte har gett och inte kommer att ge vare sig tillväxt eller mer arbete i svaga regioner. Regeringens yrkanden kommer inte att få flyttlassen att vända. Ett första skäl till detta är att andra åtgärder som regeringen redan vidtagit har så starka negativa regionala effekter att de svårligen kan motverkas med regionalpolitiska åtgärder. Hit hör bl.a. försämringarna av företagsklimatet, chockhöjningen av produktionsskatten på el, den beslutade kärnkraftsavvecklingen och höjningen av skatten på bensin och diesel. Ett andra skäl är att regeringen i grunden förordar en fortsättning på den bidragspolitik som hittills visat sig ge så dåliga resultat. Bidragen grupperas om där de i stället borde ha ersatts med sänkta skatter. Herr talman! Vi har i vår motion förordat en målmedveten omläggning av regionalpolitiken i fem led. Det första ledet är ett undanröjande av de regionalt mest skadliga förändringarna som genomförts de senaste åren. T.ex. bör skatten på bensin sänkas med 25 öre och kärnkraftsavvecklingen avbrytas. Produktionsskatten på el bör på sikt tas bort, något som även sju socialdemokratiska kommunalråd i Bergslagslänen har instämt i genom en debattartikel i Dagens Nyheter: "Den nya elskatten leder till ökad arbetslöshet", skriver de. Det är bara att instämma. Lägg därtill vad den förtida kärnkraftsavvecklingen kommer att innebära för många kommuner med elintensiv verksamhet. Det andra ledet avser väsentliga förbättringar av företagsklimatet. Det har särskild betydelse i mer utsatta regioner där marginalerna är minst och finansieringsmöjligheterna sämre. Utan företagare - inga företag. Utan företag - inga arbetstillfällen. Det tredje ledet tar sikte på betydelsen av god informationsteknisk infrastruktur i hela landet. Det fjärde ledet utgörs av bättre villkor för en individualiserad utbildning på distans. Slutligen är det femte ledet inriktat på att undanröja bristen på arbetskraft. En kraftig utbyggnad av kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning föreslås där regionalt betingade brister bör vara en utgångspunkt vid utbyggnad i en första etapp. Arbetsmarknaden bör inriktas mot kvalificerad yrkesutbildning för att möta behoven. Inget av dessa förslag tilltalar regeringspartiet utan avstyrks rakt av. Herr talman! Trots de minst sagt fattiga dokument som propositionen och betänkandet utgör finns det anledning att göra några kommentarer. Vad gäller infrastruktur för kommunikationer finns inga förslag till beslut utan endast allmänt prat om att åtgärder vidtas kontinuerligt. Detta kan vara värt att notera. De förslag som regeringen tar upp är redan i stor utsträckning tillgodosedda i Vägverkets vägplan och i Banverkets stomnätsplan. Och det som kallas åtgärder är ofta i realiteten tandlösa ofinansierade förslag. Herr talman! Jag har tidigare något berört de regionalpolitiska stöden. Vad gäller transportbidraget och nedsättningen av socialavgifter har vi accepterat regeringens förslag. Möjligen skulle det kunna bifogas några funderingar kring transportstödet. Regeringen har tagit bort 100-kilosgränsen och ersatt den med en gräns på 20 kilo. Tyvärr löser inte detta helt småskalighetens problem som många gånger har en hög förädlingsgrad. Inom hantverk och småskalig livsmedelsproduktion levereras ofta varorna till kunder med höga fraktkostnader, vilket allvarligt försämrar produktionsmöjligheterna. Detta kan vara något att tänka på för den kommande utredningen. Vi har konsekvent vänt oss mot de selektiva företagsstöden och gör det nu också. Vid ett flertal tillfällen har vi påpekat att nyttan av dessa inte uppväger nackdelarna. I stället anser vi att bidrag skall växlas mot skattesänkningar och förbättrade villkor för företagen. Vi har stöd för detta av såväl företagarnas organisationer som forskningen. När vi anser att de selektiva företagsstöden, som innefattar regionalt utvecklingsbidrag och sysselsättningsbidrag, inte fyller en långsiktig sysselsättningshöjande funktion bortfaller även med dem behovet av indelning i nationella stödområden. Kvar skulle vara Herr talman! Då jag inser att vi inte får majoritet för vårt yrkande om borttagande av de nationella stödområdena 1 och 2 samt tillfälliga stödområden, vill jag meddela att vi kommer att stödja den gemensamma reservationen 62. Jag anser att det i dag inte finns någon anledning att överlåta rätten att besluta om de långsiktiga stödområdena 1 och 2 från riksdagen till regeringen om stödområdesindelningen består. I vår motion A20 har vi tagit upp jordbrukets och livsmedelsindustrins roll för att arbetstillfällen och produktion av bra livsmedel skall kunna bibehållas. Grunden för en livsmedelsproduktion och en levande landsbygd är att livsmedelsproduktionen får konkurrensneutrala villkor mot övriga EU och får en allmänt sund företagspolitik som innebär sänkta skatter och avgifter och minskad byråkrati. Vi anser det därför viktigt att kostnadssänkningarna enligt landshövding Regeringen hotar nu med nya pålagor, som vi motsätter oss. Jordbruksministern har talat om skatt på jordbruksmark. Miljöministern har aviserat att skatt på skog. s.k. skogsvårdsavgift, kan komma att införas. Höjd elskatt samt höjda avgifter på bekämpningsmedel diskuteras också. Detta är förslag som vi inte kan acceptera. Herr talman! Vi har även fört fram ett förslag om att Glesbygdsverket och Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva läggs samman under NUTEK och har sin verksamhet i Östersund. På detta sätt anser vi att glesbygdens frågor skulle stärkas. I samband med regeringens proposition om regionalpolitik behandlar vi även revisorernas förslag angående regionalpolitiskt stöd efter EU-medlemskapet. Jag har inte för avsikt att närmare gå in på det, men vi tillstyrker revisorernas förslag. Utskottet har också bl.a. behandlat regeringens förslag om regional näringspolitik och tillstyrkt en försöksverksamhet med de arbetsmarknadspolitiska medlen. Jag konstaterar att regeringen ger sig själv underbetyg vad gäller arbetsmarknadspolitiken. Regeringen inser tydligen att volymmålen inte har bidragit till att medverka till en ökad sysselsättning. Vi har hela tiden påpekat detta förhållande. I stället för försök som försenar en reformering av arbetsmarknadsåtgärder förespråkar vi ett helt annat synsätt. Målet bör vara att förmedla jobb, inte att sätta upp volymmål för åtgärder. För att åstadkomma detta anser vi att de arbetsmarknadspolitiska insatserna bör fokuseras på arbetsmarknadsutbildning och lärlingsutbildning för unga arbetslösa. Detta skall göras tillsammans med en effektiv arbetsförmedling. Herr talman! Jag har uppehållit mig vid några frågor i betänkandet. Naturligtvis står jag bakom samtliga moderata reservationer. För tids vinnande yrkar jag dock endast bifall till reservation 1 som gäller mål och riktlinjer för regionalpolitiken. Jag har även meddelat att den moderata gruppen kommer att stödja reservation 62 och därmed avstyrka utskottets förslag att regeringen övertar riksdagens beslutanderätt om vilka områden som skall ingå i stödområdena 1 och 2.

Herr talman! Det här är ett mycket viktigt betänkande, som handlar om regeringens proposition om regionalpolitik, riksdagens revisorers förslag samt en mängd motioner i anslutning till propositionen och från den allmänna motionstiden. I betänkandet behandlas många olika områden. Det innehåller dessutom 130 reservationer. Tiden för handläggningen i utskottet var mycket kort. I annat fall kanske man skulle ha processat bort en del av reservationerna, men nu är de många. Som vi alla har kunnat bevittna har urbaniseringen pågått ganska länge. Människor har flyttat från landsbygden in till de stora städerna. Under några få perioder har urbaniseringen dock bromsats upp. Men under de senaste två tre åren har utflyttningen från gles och landsbygden ånyo tagit fart. Bara under det senaste året minskade skogslänens befolkning med ca 14 000 personer. Flyttningen skedde framför allt till de stora tillväxtcentrumen. Det är naturligtvis allvarligt med en utglesning av områden som redan tidigare var glesa. Bostäder töms, skolor töms, daghem likaså. Det är ett slöseri med samhällsresurser. Samtidigt måste det byggas bostäder, skolor, daghem, vägar och annan infrastruktur i de områden som får inflyttning. Alla skulle tjäna på en bättre regional balans. Det är alltså samhällsekonomiskt lönsamt med en riktig regionalpolitik. Orsakerna till utflyttningen är naturligtvis flera. Men en stor orsak är självfallet den stora arbetslösheten under senare år och svårigheterna för människor att få arbete på hemorten. En annan orsak är att ungdomar söker sig till utbildning. En tredje är den bristande infrastrukturen i övrigt. Därför behöver man vidta åtgärder som ger människor möjlighet att bo och leva i hela det här landet. Man kan fråga sig om den tidigare regionalpolitiken inte varit verkningsfull. En del påstår att den har varit helt verkningslös. Jag tycker att en del av den bedrivna regionalpolitiken har varit till stor nytta. Den lilla regionalpolitiken har omfattat ca 3,7 miljarder. Sett i förhållande till hela statsbudgeten är det ingen stor summa. Jag såg en uppgift i morse om de regionalpolitiska medlens fördelning. Jag vet inte riktigt hur man räknat fram den, men det är inte det viktigaste. Det viktiga är hur hela statsbudgetens fördelning ser ut och var pengarna finns koncentrerade. Då ser bilden helt annorlunda ut. De åtgärder som vidtagits inom den lilla regionalpolitiken har varit bl.a. stimulans till företag som startats eller expanderat i regionalpolitiskt prioriterade områden. Det har också varit projketmedel för insatser i glesbygd. Jag vill påstå att detta i det stora hela har varit riktiga satsningar. Många företag har etablerat sig och expanderat i dessa områden tack vare den stimulans som detta har inneburit. Om dessa stöd inte hade funnits hade det sett mycket värre ut i olika bygder än vad det nu gör. Därför vill jag säga att den förda regionalpolitiken har varit bra i vissa stycken, men den har varit långt ifrån tillräcklig. Det som framför allt har varit bristfälligt är den stora regionalpolitiken, dvs. satsningen på infrastruktur såsom kommunikationer, utbildning, forskning m.m. Den satsningen har inte varit tillräcklig. Statliga myndigheters och statliga företags neddragningar på sina verksamheter har också förvärrat situationen. Det gäller även de näringspolitiska insatserna i övrigt. Därför var det med stor förväntan som jag såg fram emot regeringens proposition om regionalpolitiken. Nu ligger den på kammarens bord efter utskottets behandling. Inriktning och ansats är någorlunda, men de är långt ifrån tillräckliga. Ambitionerna borde ha varit mycket större. Sedan finns det vissa delar som jag anser vara rent dåliga, men dem skall jag återkomma till. Det finns många reservationer till detta betänkande. Jag skall inte ta upp alla men ändå beröra några av dem som Centern står bakom. Och jag vill då börja med frågan om mål och riktlinjer för regionalpolitiken. Att hela Sverige skall leva måste vara ledstjärnan för en politik som syftar till regional rättvisa och utveckling. För att nå detta måste man sätta upp konkreta mål. Likvärdig service måste finnas tillgänglig i hela landet. Lika förutsättningar måste tillskapas så att män och kvinnor, barn och ungdomar kan och vill leva och bo på landsbygden. Människors inflytande över sitt lokalsamhälle måste också bli större. Nuvarande sektorspolitik måste brytas och samordningen måste öka på alla nivåer. Som det varit hittills har de statliga verken och myndigheterna agerat strikt utifrån sina verk utan att ta nödvändiga regionalpolitiska hänsyn. Därför måste det bli en åtstramning så att verk och myndigheter verkligen tar sitt ansvar. Eftersom den kommunala servicen är oerhört viktig är det också nödvändigt att den kommunala skatteutjämningen revideras så att det blir någorlunda likvärdiga möjligheter till en bra kommunal service i hela landet. Det gäller allt ifrån vård och omsorg till utbildning och det kulturella utbudet. Det förstärkningar som har gjorts av statsbidragen till kommunerna har varit nödvändiga, men det behövs ändå en viss förändring av skatteutjämningssystemet. Det gäller bl.a. faktorer såsom individ och familjeomsorg, kollektivtrafik och befolkningsminskning. En annan övergripande fråga är hur vårt företagarklimat ser ut. Där är det väsentligt att den privata sektorn får stabila och gynnsamma villkor. Detta gäller näringslivet i allmänhet, men de små och medelstora företagen i synnerhet. Det är fem områden som jag ser som särskilt viktiga i detta avseende: främjandet av det personliga ägandet, minskningen av byråkratin, sänkningen av skatter och avgifter, främjandet av kunskap och kompetens samt en bättre riskkapitalförsörjning. Här måste understrykas att det måste till en attitydförändring så att fler människor ser det som naturligt att starta företag. Entreprenören är och skall vara väl ansedd i samhället. Det måste vara tillåtet att tjäna pengar. Det måste vara tillåtet att lyckas. Det finns i dag en attityd att om du vinner miljoner på Bingolotto så blir du en hjälte. Det är inte lika acceptabelt att tjäna pengar som företagare. Här måste det till en attitydförändring. Företagsbeskattningen måste reformeras så att det blir lättare att bygga upp ett eget kapital. Fåmansbolagsreglerna måste förbättras. Åtgärder måste vidtas för att underlätta för att få fler företag i tjänstesektorn, och här vill jag att även de hushållsnära tjänsterna beaktas. Vi vill också införa en möjlighet till skattefritt sparande för att starta eget. Dessutom vill vi från Arbetslöshetsförsäkringen måste utformas så att den inte missgynnar deltidsarbetande, eftersom deltidsarbete många gånger är det enda arbete som står till buds på mindre orter. Regelverket för företagen måste också förenklas. Där tycker jag att Småföretagardelegationens förslag i stort sett är mycket bra, och jag hoppas att så många förslag som möjligt av dessa kommer att genomföras. Kommunikationsfrågorna i deras vidaste mening är oerhört viktiga för regionalpolitiken. Vägar, järnvägar, flyg och IT är alla mycket väsentliga. Propositionen berör en del av detta, men den innehåller få konkreta förslag. Man säger t.ex. att riksväg 45 skall rustas upp, men man nöjer sig med att detta skall gälla från Dalagränsen. Det finns också mycket stora behov söder om denna gräns. Grusvägnätet är synnerligen undermåligt, inte minst i norra Dalsland och i alla de sju skogslänen. Här krävs det en mycket stor och målmedveten satsning om man någonsin skall komma till rätta med dessa vägar. Under den senaste vintern har det varit bedrövligt. Tjällossningen kom på vissa ställen både i februari och i april. Och det har förekommit att bilar har måst bärgas för att de fastnat i tjälskador på allmän väg. Självfallet är det bristfälliga vägnätet till stort men för de boende utefter dessa vägar. Och vad de dåliga vägarna betyder för skogsnäringen är lätt att förstå. Vi från Centern vill att det skall upprättas en tioårig plan för att man skall kunna hårdbelägga vägar med mer än Beträffande kommuniaktionsområdet måste jag även beröra vikten av att utbyggnaden att IT, tele och data sker över hela landet och med samma anslutningsavgifter var man är bor någonstans. När det gäller utbildningens betydelse för den regionala utvecklingen kan denna inte nog understrykas. Inte sällan är utbildningsnivån lägre på glesbygden. Detta gör också att det är svårare för företagen att rekrytera kompetent personal. Därför tycker jag att det är positivt att det föreslås 1 500 platser för distansundervisningen, men det är ett för litet antal. Av de 15 000 högskoleplatser som ännu inte är fördelade borde faktiskt huvudparten av dessa platser gå till distansundervisning. Det bör också ingå i högskolans ansvar att anordna utlokaliserad utbildning. Därför bör resursdelningssystemet ses över så att distansutbildningen underlättas. När det sedan gäller den statliga verksamheten är det viktigt att den kan fördelas över landet. De statliga arbetstillfällena är viktiga och breddar också den lokala arbetsmarknaden. Som det har varit under de senaste åren är det de statliga arbetsplatserna som ligger mest perifert som har rationaliserats bort. Vi från Centern anser att staten borde ha en kraftfull plan över hur man kan utlokalisera statliga verksamheter. Alla verk och myndigheter borde ha i uppdrag att förlägga åtminstone 10 % av sina verksamheter till stödområden. Beträffande beslutanderätten angående långsiktiga stödområden anser jag och de andra som har skrivit under reservation nr 62 att denna även framdeles skall ligga på riksdagen. Den långsiktiga stödområdesindelningen är en fråga av sådan vikt att den inte enbart skall avgöras mellan regeringen och EU-organ, utan riksdagen bör även framgent bestämma vilka områden som skall ingå i stödområde 1 och 2. Det är bra att Patrik Norinder nu har anslutit sig till denna uppfattning. Turistnäringen är en näring som har en stor betydelse och stora utvecklingsmöjligheter i regionalpolitiskt prioriterade områden. Här finns en rad åtgärder som kan vidtas. En åtgärd är att möjliggöra för de små företagen att få tillgång till en relevant utbildning. En annan är att samordningen mellan olika aktörer och myndigheter måste förbättras. Marknadsföringen måste underlättas, och då vill jag nämna svårigheterna med att få skylta om sin verksamhet. Vi ger för närvarande stimulans till att starta verksamheter på landsbygden och ofta inom turistnäringen. Men när man sedan skall sätta upp en skylt för att tala om var verksamheten är belägen är det mycket svårt att få Vägverkets tillstånd. Detta borde ju vara en enkel fråga att lösa, men än så länge har det varit svårt. Turistnäringen är viktig även som underlag för en kommersiell service för landsbygden. För att man skall kunna få en bra utveckling på landsbygden är det väsentligt att det finns bra både kommunal och kommersiell service. Lanthandel är härvidlag oerhört viktig. Genom att butiken även kan vara ombud för apotek, olika spel, bank, post och turistinformation kan den utgöra en landsbygdens servicecentral. Runt omkring i våra bygder har det bildats många byalag, sockenråd och bygdekommittéer. Dessa arbetar ihop med kommuner, länsstyrelser, Folkrörelserådet och Glesbygdsverket, och de gör ett mycket bra jobb. Med det underifrånsperspektiv som det här arbetet bedrivs gör att det är blir en stor delaktighet för många. Detta bör ytterligare stimuleras på olika sätt. För att inte minst de unga skall trivas på landsbygden måste det finnas tillgång till både nöjen och kultur. Här utför hembygdsföreningar, bygdegårdsföreningar, idrottsföreningar, kyrkor och frikyrkor ett stort arbete med att anordna olika fritidsaktiviteter. Föreningslivet förtjänar stort beröm för sitt arbete och det bör också stödjas och stimuleras. För att landsbygden skall kunna utvecklas är det även väsentligt att de areella näringarna får möjlighet att både överleva och utvecklas. I dag är inte konkurrensförhållandena med våra grannländer likvärdiga. Detta framgår med stor tydlighet av landshövding Gunnar Björks utredning. Därför är det nödvändigt att skatten på el och eldningsolja sänks, att det görs insatser för forskning och utveckling. En större stimulans till exportsatsningar är nödvändig och att man på sikt ser över beskattningen av gödselmedel och diesel. Jag vill också beröra förslaget att höja socialavgifterna för jord och skogsbruk samt trädgårdsskötsel. Det är för mig fullkomligt obegripligt hur majoriteten kan höja skatten för den här kategorin av näringsliv, hur man kan ställa sig bakom ett sådant förslag och höja avgifter för dem som redan har det svårt. Man skriver att insatserna bör koncentreras till de näringar som förväntas expandera. När det gäller Norrlands inland är det oerhört väsentligt att alla verksamheter får möjlighet att överleva. Jord och skogsbruken finns där, men de lever oerhört farligt och tål inte ytterligare åderlåtningar för då kommer de att slås ut. Vad händer med turistnäringen och andra tjänsteföretag om Norrlands inland växer igen? Per-Ola Eriksson kommer litet längre fram i debatten att ytterligare belysa det negativa med förslaget. Det finns en fempartireservation som går emot förslaget, och jag hoppas att många ansluter sig till denna reservation. Jag vill också i korthet kommentera EU:s strukturfonder. Det är viktigt att man redan under innevarande programperiod förenklar hanteringen av strukturfondsmedlen. I dag är den mycket krånglig, och det är det många som vittnar om. Inför kommande programperiod vill jag framhålla att vi från Centern anser det nödvändigt att de geografiska områden som i dag omfattas av mål 2, mål 5b och mål 6 även framdeles skall ingå i de nya målområdena. Det är viktigt att resurserna går till de områden som är i störst behov av dem. Regeringen måste i förhandlingar med EU kräva att Sverige skall ha minst samma geografiska målområden som man har i dag. Herr talman! Det finns mycket att säga om detta betänkande, men tiden medger inte mer. Det är verkligen viktigt att vi tar regionalpolitiken på allvar och vidtar åtgärder så att det finns möjligheter att bo, arbeta och leva i hela vårt land. Jag står självfallet bakom samtliga reservationer som Centern står bakom i betänkandet, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 2, 24, 54, 62, 68 och

Herr talman! Få politikområden har varit föremål för så vackra ord och höga mål men också grusade förhoppningar som just regionalpolitiken. Trots att regeringen rubricerar sin regionalpolitiska proposition Regional tillväxt - för arbete och välfärd, konstateras att det i många avseenden är fråga om på stället marsch och i andra sammanhang en kraftig tillbakagång. Regeringen är ett halvår försenad med sin proposition. Den trängdes in i vårens slutspurt, vilket gjorde utskottsarbetet så pressat att den produkt som utskottet presterar, precis som propositionen, känns mycket ofullgången. Antalet reservationer, 130 stycken, hade säkerligen kunnat vara färre om beredningstiden varit rimligare. Propositionen är, trots omfång och ordmängd, bara ett hopplock som inte löser svåra regionalpolitiska problem. Utskottet begär enhälligt en förutsättningslös översyn och utredning av hela regionalpolitiken. Det är så viktigt anser utskottet, både socialdemokrater och oppositionsföreträdare, att det bör ske i parlamentarisk hägn och med parlamentariskt inflytande. Därmed tillgodoses ett flerårigt folkpartistiskt krav om att se över regionalpolitiken utifrån nya förutsättningar. Jag har flera gånger i regionalpolitiska debatter påstått att regionalpolitik är svårt, bl.a. därför att det inte finns något facit. Alla länder kämpar, mer eller mindre, med regionalpolitiska problem. Målet för regionalpolitiken är ju att ge den en enskilde medborgaren frihet att välja arbete och bostadsort och att det kan ske under goda kulturella och miljöpolitiska förhållanden. Från Folkpartiets sida har vi under många år försökt att driva på för en förändring av regionalpolitiken, så att olika bygders och regioners unika förutsättningar ges en rättmätig chans. Under 1960 och 1970-talen dominerade ju framför allt lokaliseringspolitiken. Regional balans skulle åstadkommas genom centrala beslut som avgjorde framtiden för starkt problemdrabbade regioner. Det fanns en övertro, ofta socialistiskt präglad, på att man genom myndigheters beslut kunde planera fram sysselsättning. Den förändring som vi förespråkar är en övergång till mobiliseringspolitik där regionalpolitiska mål uppnås genom att man satsar på människor och deras förmåga till skapande. Tyngdpunkten måste ligga på decentralisering av både verksamhet och beslut. Nyetableringar, småföretag, lokal samverkan och generella regler underlättar nyföretagande och lokal tillväxt. Det sägs i propositionen att Sverige har en ekonomisk utveckling som är beroende av processer och politik på en internationell nivå. Man slår fast en ovedersäglig sanning, att nationell och regional företagsmiljö spelar en stor roll för näringslivets förutsättningar att utvecklas. Vidare sägs att "endast vid en hög nationell, ekonomisk tillväxt ökar också sysselsättningen i de svagare regionerna". Utifrån dessa klara och raka sanningar konstaterar regeringen att det har varit ett stort bortfall av arbetstillfällen i de svaga regionerna. Det har bl.a. varit en nedgång i handel och kommunikation samt bortfall av arbetstillfällen inom vård och omsorg. En sektor som socialdemokraterna sagt sig främst värna om, dvs. den offentliga, har inte minst i regionalpolitiskt utsatta områden fått ta kraftiga smällar de senaste åren. Man kan ifrågasätta den sakligt sett tveksamma, men elegant formulerade, meningen i propositionen, där man talar om att en viss återhämtning sker. Storstadslänen är tillsammans med några enstaka län de enda som nu expanderar, medan i princip samtliga län, särskilt skogslänen, har en utomordentligt svår åderlåtning av såväl befolkning som arbetstillfällen. Detta kan ses i ett perspektiv med en arbetslöshet som under detta decennium har ökat dramatiskt. Fram till år 1997 var ökningen cirka åtta procentenheter. Den fortsatta försvagningen i en god konjunktur är närmast förödande för de regionalpolitiskt svaga områdena. En rak beskrivning av läget skulle kunna vara: Tappen är ryckt ur tunnans botten. Den grupp som drabbats hårdast av neddragningarna på vård och omsorgssidan är kvinnorna. Denna arbetslöshet har ökat katastrofalt, men också för ungdomarna har det varit utomordentligt svårt. I stödområde 1 var arbetslösheten över 20 %, dvs. att mer än var femte ungdom var arbetslös. Ungdomsarbetslösheten där var nästan dubbelt så hög som i landet i övrigt. I den mån det skett en återhämtning har det varit i storstadsområdena. Jag tror, herr talman, att vi alltför sent har insett svårigheterna att hålla sysselsättnings och befolkningstal uppe i regionalpolitiskt utsatta områden. Därför är det att beklaga att socialdemokraterna fram till nu har avvisat en ordentlig genomlysning av situationen när det gäller regionalpolitiken och dess förändrade förutsättningar. Ett uttunnat befolkningsunderlag med stigande ålderskurvor rakt över i de regionalpolitiska områdena har dramatiskt förändrat situationen. I propositionen talas ju också om trendbrott mot "en väsentligt mer ogynnsam befolkningsutveckling som skett under perioden 1995-1997". Yngre människor har flyttat ut, kvinnor i större utsträckning än männen. Regeringen konstaterar uppgivet att de långsiktiga regionalpolitiska problemen består och att summan av dem är "ett allvarligt hot mot en balanserad regional utveckling". Min synpunkt på regeringens regionalpolitik är inte att det saknas vilja. Den är säkerligen uppriktig. Men socialdemokraterna är fast i den byråkratiska och politiska överambitionen att styra. Man har försvårat de allmänna förutsättningarna genom att lägga bördor och hinder på framför allt småföretagen, som är en väsentlig grupp när det gäller att åstadkomma tillväxt i näringspolitiskt svaga områden. Det räcker inte att regeringen via NUTEK har delat in Sverige i 108 lokala arbetsmarknadsregioner för att göra jämförelser och statistiska övningar. Regeringens svaghet i regionalpolitiken ligger i att tyngdpunkten läggs vid statistik och analys i stället för att underlätta de operativa och de vardagsnära frågorna för näringslivets utveckling. Jag har, herr talman, upprepat ett antal kriterier för att en region skall fungera - ett antal K Kreativitet - samhällets regelsystem skall stimulera till nyföretagande och näringslivets utveckling. Kunskap - eftergymnasialt utbud inom räckhåll och pendlingsavstånd. Kommunikation - det skall vara lätt att ta sig tur och retur från en ort. Kvinnor - en arbetsmarknad som ger jobb på nära håll. Kommunicera - höga staket mellan verk och myndigheter bryts ned. Med dessa sju K i inbördes harmoni och aktiv stimulans finns förutsättningar för levande och fungerande regioner. Regeringens proposition sitter dock alltför mycket fast i traditionellt och stelt tänkande, som gör att man inte kommer loss i en ny och stark regionalpolitik. I det 300 sidor tjocka betänkandet är det inte möjligt att kommentera varje enskild del. När det gäller mål och riktlinjer för regionalpolitiken pekar vi på regionalpolitikens förutsättningar, där varje region och bygd får visa och tillämpa sin styrka och möjlighet. Den lokala mobiliseringen måste ges utrymme. Politiken måste underlätta särskilt för små och nyföretagande. Produktionsskatter med höjda elkostnader skapar en betydande osäkerhet om villkoren för investering i industriell verksamhet också i landets norra delar. I reservation 7 efterlyser vi ett gott företagsklimat i hela landet. Vi måste få en politik som skapar förutsättningar för att små företag vill och kan bli större. Förenklade regler, särskilt för småföretagen, är omgående av nöden. Sänkt skatt på arbete ger en tillväxt av den viktiga tjänstesektorn, som i vårt land är alltför liten. Småföretagardelegationens förslag skulle kunna genomföras i allt väsentligt. De tillväxthinder som nu finns för de små och växande företagen ute i regionerna måste undanröjas. Kommunikationsfrågorna är oerhört viktiga när det handlar om stora avstånd och glesbygder. En förbättring längs Norra stambanan med anslutningar till Arlanda flygplats är av oerhört vital betydelse för de företag och boplatser som ligger fjärran från de internationella kontaktnäten. Vi har i reservation 25 uppmärksammat de speciellt stora problem som finns i Norrlands inland och som sträcker sig långt söderut - långt ned till landskapet Dalsland i Västra Götalands län. Man måste åstadkomma en erforderlig förbättring av vägstandarden i dessa områden så att näringslivets hinder under långa tjällossningstider undanröjs. Det är viktigt att helhetssyn och tvärsektoriella avvägningar präglar de omstruktureringar som är oundgängliga. Statliga och regionala myndigheter måste ta ett regionalpolitiskt ansvar. Trots en sådan allmän uppmaning iakttas detta alltför sällan. Riksdagen bör ge tydliga riktlinjer för hur statlig service ute i landet skall organiseras. Det är inte minst viktigt var domstolar och andra myndigheter placeras. De måste finnas nära människor, och då är centralisering ingen bra lösning. Därför behöver vårt påpekande i reservation 55 uppmärksammas. Regeringen vill få friheten att besluta om stödområdesindelningen. Med tanke på den vikt som dessa områden praktiskt och politiskt har är det inte rimligt att riksdagen avhänder sig detta instrument. Regeringen har blivit alltför bländad av vinkarna från EU om att det hela skall vara strömlinjeformat. Vi reservanter menar att riksdagens inflytande tjänar regionalpolitiken bäst. Därför bör reservation 62 bifallas. Det är en reservation där fem av sex oppositionspartier deltar. Det sjätte partiet, Moderaterna, ser nu också ut att ansluta sig. Också i reservation 68 har fem oppositionspartier pekat på det orimliga i att regeringen kapar stödet i form av nedsättning av socialavgifter inom jord och skogsbruk. Också trädgårdsskötsel åker med. Jakt och fiske får samma smäll, och för säkerhets skull sopar man också bort det som i lagen rubriceras som "annan personlig serviceverksamhet". Det är mycket märkligt att på detta sätt peka ut några näringsgrenar som regionalpolitiskt har en oerhört stor betydelse. Det påpekade ju också Kjell Ericsson. Regeringens försvar, att detta enbart berör regionalområde 1, undanröjer inte vår starkt kritiska invändning. Också här har Moderaterna möjlighet att stödja en reservation som skulle möjliggöra bättre villkor för små företagsenheter, som ofta är så vitala för de svagaste områdena i landet. Socialdemokraterna i regering och utskott har övergett det allra minsta. Det är att undergräva regionalpolitiken. Tala om fel signaler! Regionalpolitik är inte bara insatser i landets norra och inre delar. Också skärgården är regionalpolitiskt utsatt. Även där gäller det att undanröja hinder och stimulera samordning. Den lokala mobiliseringen måste få sin chans. Men det är också viktigt att de statliga verken inser sitt regionalpolitiska ansvar. När t.ex. Sjöfartsverket vill spara några få miljoner får sådana indragningar katastrofala följder på Söderarm, I reservationerna 84, 85 och 90 har vi visat vilka konsekvenserna kan bli om man underskattar och missköter villkoren för skärgården och skärgårdsbefolkningen. Regeringen bör ta budskapet till sig. I reservationerna om samordning om målområden och återflöde av medel har det pekats på att andelen EG-stöd bör bli större under kommande programperiod. Detta är någonting som också revisorerna har tagit fasta på. Vi tycker över lag inom oppositionen att regeringen och Socialdemokraterna tar alltför lätt på tunga påpekanden från riksdagen egna revisorer. fått stöd från tre partier i utskottet. Vi menar att regionala resurscentrum på länsnivå bör permanentas och vidareutvecklas genom att särskilda medel avsätts även på länsnivå. En fråga av särskild tyngd för kvinnliga blivande småföretagare är svårigheterna att få startkapital, t.ex. på den öppna kreditmarknaden. Riskkapital bör komma till mer användning och därigenom till större nytta för den regionala utvecklingen. I förlängningen är ju detta ett led i ett vardagligt praktiskt jämställdhetsarbete. Vi har i reservation 119 pekat på att förmögenhetsskatt och beskattning av arbete måste sänkas, och sparande uppmuntras. Skatt på arbete på den nivå den har i dagens Sverige är hämmande, och får negativa följder. Därför bör en justering ske. Folkpartiet har i sitt budgetalternativ avsatt stora medel för en lägre arbetskraftskostnad. Detta är någonting som skulle gynna näringslivet i stort, och inte minst näringslivet i det regionalpolitiska området. Kristdemokraterna en friare användning av arbetsmarknadspolitiska medel. En sådan är god på många håll. Vi har fått detta till livs både genom utskottsbesök och på annat sätt. Vi vill att man nu går vidare, och inte bara passivt avvaktar. Detta har vi påtalat i reservation 123. Onödig och tung byråkrati behöver tuktas både i vårt land och inom EU. Hanteringen av bl.a. jordbruksstöd förskräcker. Sammantaget finns det anledning att uppmärksamma regeringen på en rad brister i den nu aktuella regionalpolitiken. Den proposition som har hastats fram utan föregående parlamentarisk beredning visar just de brister man kunde befara. Dröjsmålet med propositionen har säkerligen sin grund i den beslutsvånda som regeringen ofta brottas med. Den regionala obalansen har närmast accelererat under det halvår som propositionen har dröjt. Därför är det viktigt att regionalpolitiken får en sådan utformning att regionala skillnader kan utjämnas. Herr talman! Regionalpolitik är svårt. Det säger jag än en gång. Men det hindrar inte att vi måste ha en förändringsberedskap som tar hänsyn till förändrade förhållanden. Vi får inte sitta fast i gamla förlegade tankesätt. Nytänkande måste ges konstruktivt utrymme, så att de förutsättningar som behövs i näringslivet, särskilt i regionalpolitiskt utsatta områden, får sin möjlighet att utvecklas och växa. Herr talman! Med det som jag nu har sagt vill jag yrka bifall till reservationerna 3, 7, 8, 25, 62, 68 och

Fru talman! När Hans Andersson frågar Elver Jonsson och mig om hur vi vill driva aktiv näringspolitik känns det nog litet grälsjukt från Hans Anderssons sida. Han vet så väl vår politik och vad vi står för. Han vet väl att vi anser att de regionalpolitiska stöden inte fyller någon större funktion. Han har själv varit inne på det. Vi vill växla dem mot sänkta skatter och skapa betydligt bättre förutsättningar för näringslivet. De medel som finns inom det regionalpolitiska anslaget är relativt små anslag. Det är de som Hans Andersson har hängt upp sig på. De fyller ingen större funktion. Vi har sett hur företag får stöd, sedan flyttar till ett annat stödområde och får nya stöd där. Det ger ingen långsiktig sysselsättningseffekt. Den politik vi står för är i stället att skapa bra förutsättningar för företagen. Vi vill se till att vi inte får någon förtida kärnkraftsavveckling, något som är speciellt viktigt för skogslänen. Elproduktion och elkostnader är något av det viktigaste för att hålla i gång den tunga industri och den sysselsättning som finns där. Vi skapar också bättre förutsättningar på andra områden. Vi sänker bensin och dieselskatter, vilket gynnar skogslänen. Det här känner Hans Andersson mycket väl till.

Fru talman! Att vår syn skiljer sig åt är kanske inte så konstigt. Vi står för olika värderingar. Vi moderater står på företagarnas sida. Jag vet inte om Hans Andersson anser att det är viktigt för att ha en bra privat företagsamhet här i Sverige. De selektiva sänkningar vi gör använder vi till att generellt sänka skatter och förbättra företagens villkor. Speciellt i de svaga regionerna är det viktigt att det är bra förutsättningar för företagsamheten. Där har man det marginellt svårast. Generella insatser ger en större effekt än om man selektivt går in och ger stöd till vissa företag. Då får man konkurrenssnedvridning, och man får ingen långsiktig effekt. Det är det vi har reagerat mot. Därför har vi tagit bort de selektiva bidragen ur det regionalpolitiska stödet. Vår politik kommer att ge en mycket bättre effekt över hela landet, inte bara i storstadsregionerna utan framför allt i de svaga regionerna. Vi skapar bättre förutsättningar för människor att bo kvar i de regionerna. Det skapar naturligtvis också ett bättre underlag för att hålla en välfärd och en service i svaga regioner.

Fru talman! Totalt sett är det stora pengar som strömmar genom de regionalpolitiska kanalerna, ofta oklart hur. Det sägs i dag t.o.m. att frågan hur detta faller ut är så känslig att regeringen har valt att inte redovisa det. Också när det gäller den lilla regionalpolitiken handlar det om pengar. Totalt sett berör regionalpolitiken kanske var tionde budgetkrona. Nu ropar Hans Andersson förskräckt ut i kammaren: Men ni från Folkpartiet vill ju ha mindre pengar! Ja, det gäller på ett visst anslag, men vi vill framför allt ha andra pengar. Det som vi vill undvika är pålagor och tyngande insatser. Vi vill, som jag sade i mitt anförande, behålla de nedsatta socialavgifterna i Norrland för jord och skogsbruk, trädgårdsskötsel, jakt och fiske samt annan personlig serviceverksamhet. Det är för övrigt en tanke som Hans Andersson har anslutit sig till, och det skall han hållas räkning för. Men därtill kommer att vi tycker att det är viktigt med en utbyggd tjänstesektor, som får nedsatta arbetsgivaravgifter, lägre arbetskraftskostnader och en faktiskt bättre chans till riskvilligt kapital, och att vi allmänt underlättar för företagandet. Det gäller i hög grad också för det kvinnliga företagandet. Statliga myndigheter bör ta ett större regionalpolitiskt ansvar. Detta är viktiga och rent av bärande inslag i Folkpartiets regionalpolitik.

Fru talman! Hans Andersson och jag är helt överens om att regeringen har misslyckats med att reda ut regionalpolitiken. Det är det som gör att hela utskottet enigt säger att regionalpolitiken måste genomlysas och ses över. Men Hans Andersson är fixerad vid ett, som jag menar, socialistiskt tänkesätt, som ofta stannar vid höga skatter, anslag och bidrag. Ett svar till Hans Andersson är att jag pekade på sju viktiga k:n för att få en fungerande regionalpolitik. I flera av de avseendena driver ju Hans Andersson samma tankar, och det är att hälsa med tillfredsställelse. Det är också viktigt att vi får ett annat mönster i regionalpolitiken, där hinder undanröjs och där det sätts in stimulanser för att främja företagande, inte minst småföretagande. I många av de berörda områdena kan det inte bli något annat än just småföretag, men varje arbetsplats är oerhört viktig i en utsatt bygd. Jag är, fru talman, rätt övertygad om att den utredning om de regionalpolitiska insatserna som nu skall sättas i gång kommer att finna ett nytt och mera konstruktivt mönster.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

Fru talman! Efter det att regeringen nu äntligen har presenterat en regionalpolitisk proposition, som vi länge har väntat på, har vi fått ett betänkande till vilket det har fogats 130 reservationer. Man kan undra varför det har blivit så att oppositionen på detta sätt lägger fram alla sina yrkanden. Är det kanske i besvikelse över att regeringen inte nådde ända fram, något som vi i oppositionen och med oss många människor ute i landet hade önskat och som Glesbygdsverket skriver i sin rapport om förnyelsens landskap? I DN redovisas i dag en lista över hur de regionalpolitiska stöden har fördelats. Man hade kanske också i propositionen tänkt skriva att det skall beslutas mer regionalt och inte så mycket centralt, men det finns inte med i propositionen. Fru talman! Sverige har under de senaste åren i flera avseenden blivit mer ojämlikt. Regionalpolitiskt har många skillnader förstärkts. Arbetslösheten har slagit avsevärt hårdare mot vissa regioner än mot andra. Skillnaden i arbetslöshetsnivå mellan den norra delen och de sydligare delarna av Sverige är minst lika stor som när regionalpolitiken en gång infördes. Fru talman! Det är oftast de mest produktiva och exportinriktade delarna av landet som är i behov av en aktiv och stark regionalpolitik. En viktig orsak härtill är att de enorma vinster som skapas exempelvis i Norrlands inland sällan återinvesteras inom regionerna utan i stället förs till statskassan och till huvudkontor i andra delar av landet. 20 % av vattenkraften produceras t.ex. i Jämtland. Vi i Miljöpartiet vill att en del av vinsterna från vattenkraften återförs till de regioner där kraftverken finns. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 14 vid betänkandet. Glesbygden betraktas ofta som improduktiv och som en kostsam börda för de glesbefolkade delarna av landet. Detta stämmer inte. Miljöpartiet de gröna anser att landsbygd och glesbygd är en betydelsefull resurs bl.a. i utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle enligt Agenda 21. Fru talman! Den regionalisering som nu pågår med stark koncentration till vissa områden kan öka klyftorna ytterligare på grund av att andra områden är svagare och saknar egen kraft och dynamik för att åstadkomma en egen slagkraftig region i Europa. Sverige har tidigare haft mindre regionala klyftor än t.ex. länder i Sydeuropa genom sin generösa socialpolitik och den generella välfärdspolitiken. Men den införda skatteutjämningen har nu slagit hårdare mot norra Sverige. Miljöpartiet vill ha en levande landsbygd. Men det är också viktigt att tala om den gröna staden när det gäller regionalpolitiken. Vi vill också se stad och land som kommunicerande kärl. Staden kan inte ensam bli bärkraftig. Landsbygden måste leverera bioenergi, mat och kanske även rekreation till storstaden. Men flödet av resurser in till staden måste också resultera i ett flöde tillbaka till landsbygden. Annars fungerar inte kretsloppet som det måste göra i ett ekologiskt uthålligt samhälle. Fru talman! Propositionen saknar skrivningar om hur en omställning till ett ekologiskt och uthålligt samhälle skall ske. Självklart borde den regionalpolitiska propositionen innehålla en diskussion om betydelsen av en levande landsbygd för att kunna förverkliga målet om ett samhälle baserat på förnyelsebara naturresurser. De miljömässiga målen biologisk mångfald, beten som hävdar våra öppna landskap, ängs och hagmarker kan inte klaras utan att man sammanväver regionalpolitik och miljöpolitik. I propositionen säger man nu att dessa frågor skall studeras speciellt. Vi i Miljöpartiet vill ha en ekonomisk och ekologisk balans i varje region. Vi vill att regionerna skall bli allt mindre beroende av regionalekonomiskt stöd, vilket skall vara baserat på principen hjälp till självhjälp. Vi vill föra ned beslutsfattandet till det lokala planet och stärka den sociala ekonomin bl.a. genom byautvecklingsgrupper och glesbygdsinitiativ. Vi vill att miljöaspekterna skall vävas in så att regionalpolitiken bidrar till målet om en ekologiskt hållbar ekonomi. Vi vill ha en förbättrad infrastruktur genom att satsa på ett upprustat järnvägsnät i kombination med bättre småvägar och införa en landsomfattande enhetstaxa för telefon och IT. Vi vill så långt som möjligt tillämpa principen om samband mellan boende och brukande. Regionens invånare skall kunna äga sina egna naturresurser eller produktionstillgångar. Vid avreglering måste de regionalpolitiska aspekterna beaktas genom lagstiftning så att en tillfredsställande försörjning kan upprätthållas i alla delar av landet. En stark offentlig verksamhet är också av betydelse för befolkningssvaga delar av landet. När det gäller lokalisering av statlig verksamhet måste man ta regionalpolitiska aspekter i beaktande. Staten drar ibland sin egen hand från landsbygden genom att flytta statlig verksamhet och låter inte ens kontoren vara kvar. Det kan man bl.a. se i fallet med fiskforskningsanläggningen i Kälarne i Jämtland. Man lägger ned verksamheten, och det betyder minskat antal arbetstillfällen. Vi vill ha en grundtrygghet som skall vara likadan i hela landet. Härmed vill jag yrka bifall till reservation nr 5 till betänkandet. Fru talman! Det pågår nu under 90-talet en stor avfolkning i stora delar av landet, som många har talat om. Under 1997 fanns det ändå fem kommuner i de nordliga sju skogslänen som ökade sin befolkning med sammanlagt 1 000 invånare. Hela 80 kommuner minskade sin befolkning med nästan 15 000 personer. Nästan samtliga kommuner i Sverige utanför residensorterna och förortskommunerna förlorade i skattekraft och befolkning. Samtidigt flyttade 52 000 personer till Stockholms län. Detta är den högsta siffran sedan 1970-talet. Sammanlagt har fler människor än hela Malmöhus befolkning flyttat till huvudstadsregionen sedan arbetsmarknadskrisen slog till för sju år sedan. I stort sett är det unga människor som flyttar till Stockholm. Storstäderna lockar. Men man måste också betona att storstadsregionerna har hårda villkor. Det leder ofta till ökade problem med hälsa, miljö och buller. Glesbygdens sociala skyddsnät finns ofta inte i storstäderna. Anonymitet, trängsel och stressproblem uppstår. Den viktigaste åtgärden för att förhindra detta är att öka möjligheterna till utbildning utanför storstadsregionen. Här sker satsningar på regionala högskolor. Det har gett bra resultat, och det är väldigt viktigt. Utbildning över grundskolan betyder ofta att man måste flytta till storstäderna. Det är viktigt att utbildningen utvecklas i större delen av landet. Om denna utveckling får fortsätta kommer de sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska kostnaderna av stora folkomflyttningar bli mycket stora och belasta samtliga medborgare på ett negativt sätt. Miljöpartiet anser att människor i hela Sverige måste ha möjligheter att leva och försörja sig. Det ställer krav på aktiva insatser inom många politikområden. Staten har ett viktigt ansvar. Men det är också viktigt att politiken formas så nära människorna som möjligt. Om självtilliten skall öka krävs en ökad decentralisering av besluten till regionala organ. Fru talman! För att rädda sin hembygd och för att gemensamt skapa jobb har byautvecklingsrörelsen bildats. Miljöpartiet anser att det är mycket viktigt att en nedifrånrörelse får verka för att människor skall kunna bo kvar i sin bygd och hejda avfolkningen. Byautvecklingsrörelsen växer mycket starkt. Det är då viktigt att insatser görs för att underlätta och stärka rörelsen. Vi i Miljöpartiet föreslår i vårt svar på regeringens vårbudget, i vår s.k. gröna lunta, mer pengar till byautvecklingsrörelsen. En annan betydelsefull satsning är att ägandet av företagen skall få en ökad lokal anknytning. En möjlighet att nå detta är att stimulera framväxten av regionala börser som skall göra det möjligt att styra pengarna så att de gör nytta på lokal basis. Fru talman! Nedskärningarna inom den offentliga sektorn har under 90-talet drabbat landsbygd och glesbygd väldigt hårt. I vår budget satsar därför Miljöpartiet en och en halv miljard mer än regeringen 1998. De berörda kommunerna dras ofta med växande bostadsöverskott och ett mindre utnyttjande av infrastrukturen. Det leder till stora ekonomiska problem för kommunerna. En faktor som Miljöpartiet vill peka på som viktig för att människor skall kunna bo kvar i sin by är möjligheterna att leva på en liten skogsfastighet. De möjligheterna har beskurits. Marklagstiftningen, jordförvärvslagen, är inriktad på att få stora bärande enheter vilket öppnar för spekulationsförvärv. Härvid sker ofta en hänsynslös avverkning. Möjligheterna att förädla på sin egen fastighet tas bort vid en omarrondering. I norr är ofta fastigheterna små. De möjligheter som förr fanns att t.ex. reparera sin egen fastighet med eget virke har tagits bort. Detta kanske var den enda ekonomiska möjligheten för dessa småbrukande enheter att klara sig. Här tycker vi att lagen måste ses över så att inte de möjligheter som finns att försörja sig i glesbygden försvinner. Här vill jag yrka bifall till reservation nr 53 till betänkandet. Även Glesbygdsverket har i sin rapport tagit upp att jordförvärvslagen behöver ses över. Fru talman! Miljöpartiet säger nej till nedsättning av sociala avgifter bl.a. inom jordbruk och skogsbruk. Här har Folkpartiet, Vänstern, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet enats i en gemensam reservation. Vi säger också nej till transportbidraget för oförädlade råvaror. Därav också en gemensam reservation. Vi stöder reservation nr 68 och 69 i betänkandet. Vi vill dock inte att transportbidraget i transportzon 1 upphör. Det omfattar kommuner med mycket stor arbetslöshet och stor utflyttning. Det förvånar att regeringen vill slopa det bidraget. Jag vill påpeka att Ewa Larsson kommer att tala om de kulturfrågor som vi har med i vår motion. Eva Goës kommer att ta upp frågan om mikrostöd, resurscentrum för kvinnor och kvinnouniversitet. Fru talman! Jag vill yrka bifall till reservation 125 till betänkandet. Den handlar om en friare användning av arbetsmarknadspolitiska medel. Miljöpartiet tycker att alla län som vill ta del av möjligheterna att använda arbetsmarknadspolitikens medel friare bör få göra det. Vi vet också att många kommuner i landet står i kö för att få utnyttja den möjligheten. Bl.a. har man i Göteborgsregionen ansökt om detta. Vidare vill vi att det skall bli möjligt att över hela Sverige genomföra friårsprojekt. Detta har vi lagt fram i flera motioner. Genom en friare användning av arbetsmarknadspolitiska medel kan det bli möjligt att i hela landet genomföra den typ av friårsprojekt som inleddes år 1996 i Trelleborg men då förutsätter vi att regelverket ändras. En arbetslös som går in i stället för en tjänstledig skall kunna göra det med avtalsenlig lön. Vi har sett att detta ger riktiga jobb - många bl.a. i Trelleborg inom det privata näringslivet. Många av de ungdomar som på det sättet gått in och fått arbete, i stället för att en arbetslös fått jobb, har kunnat få fortsatt anställning. Den här åtgärden ger dessutom inga undanträngningseffekter och innebär inte heller några inlåsningsmekanismer. I korthet innebär detta att en person kan ta tjänstledigt med 85 % ersättning från a-kassan, medan en arbetslös övertar jobbet med avtalsenlig lön. Vi yrkar att detta skall bli möjligt i hela landet. I våra grannländer Danmark och Finland har man detta system, och man menar att detta är ett mycket stort och bra projekt. Fru talman! Riksdagens revisorer har lämnat förslag angående EG:s strukturfonder. Vi tycker att deras analys är bra men vill att Sverige bör få möjlighet att värdera behoven efter en nationell måttstock. Vi i Miljöpartiet tycker att regeringen bör verka för ett enklare ansökningsförfarande. Små organisationer och föreningar har inte samma möjligheter att söka stöd som större offentliga aktörer har. Dessutom tycker vi att våra nationella särdrag måste behållas. Därför bör våra nationella regionalpolitiska insatser få vara kvar. Således bör inte en samordning komma till stånd där EU bestämmer villkoren för de geografiska områdena. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 100 i betänkandet men vill påpeka att jag givetvis står bakom alla Miljöpartiets reservationer i betänkandet.

Fru talman! Regionalpolitikens uppgift är att bidra till livsviktiga och livskraftiga regioner i hela landet. Det kräver en aktiv generell regionalpolitik där näringsliv och offentlig sektor i glesbygd kompenseras för långa avstånd, små lokala marknader, brist på utbildad personal, sämre kringservice etc. En medveten och effektiv regionalpolitik måste utformas som kan stoppa flyttlassen och hindra de negativa följder för olika landsdelar som avfolkning medför och därmed lägga en bättre grund för en positiv utveckling i hela landet. Tyvärr har regionalpolitiska frågor under senare år alltmer kommit i skymundan i den politiska debatten; detta trots en kraftig omvälvning då flyttlassen gått allt tätare från glesbygdsområden till storstäder. Flyttlassen fortsätter att rulla. Bara i mitt hemlän Dalarna har antalet masar och kullor minskat med omkring 6 000 personer under de senaste tre åren och med drygt 500 under första kvartalet i år. Avsaknaden av regionalpolitiska hänsynstaganden har varit tydlig när den socialdemokratiska regeringen tillsammans med Centerpartiet genomfört en hårdhänt besparingspolitik. Vi kristdemokrater har konsekvent avvisat dessa besparingar. Det gäller även de besparingar som fått oönskade effekter på det jordbrukspolitiska området. Med dessa senare års dystra resultat som utgångsläge var det med spänning som vi, alltför länge, tvingades invänta den regionalpolitiska proposition som vi nu har på bordet. De vackra proklamationerna från arbetsmarknadsminister Anders Sundström och Centerns Per-Ola Eriksson, bl.a. på lansbygdsriksdagen i Avesta 1996, blev det inte mycket av. Inte heller finns det så mycket nytt att hämta i den här propositionen trots att ytterligare en landsbygdsriksdag har passerat. Förhoppningen var ju att man nu verkligen skulle ta radikala tag när det gäller de regionalpolitiska frågorna. Utan att en parlamentarisk utredning gavs möjlighet att genomlysa hela det regionalpolitiska fältet kommer så propositionen med den ambitiösa titeln Regional tillväxt - för arbete och välfärd. Redan i arbetsmarknadsutskottets betänkande om regionalpolitiken hösten 1996 stod följande att läsa: "Sammanfattningsvis anser utskottet det vara naturligt med en översyn för det fall att stora förändringar av den nationella regionalpolitiken är påkallade. Det kan likaledes vara lämpligt att en sådan genomförs inom ramen för en parlamentarisk utredning." Av detta blev intet! Propositionen lades fram utan att denna tydliga markering från utskottet följdes. Vilket resultat kan man då förvänta sig av ett sådant agerande? I dag vet vi svaret. Någonting nytt måste nu fram. Ingen är enligt betänkandet riktigt nöjd med propositionen. Inte mindre än 360 motionsyrkanden och 130 reservationer har fogats till betänkandet. Det blev ett misslyckande. I ett tillkännagivande till regeringen anser nu utskottet att en utredning med parlamentariskt inflytande bör tillsättas för att studera effekterna av dagens regionalpolitik och för att utarbeta en strategi för regional balans. Utredningsarbetet skall ha en bred inriktning och innefatta glesbygds och landsbygdsfrågor. Äntligen! Fru talman! Centerpartiet har hittills i stor utsträckning varit parhäst till Socialdemokraterna. Man har talat vackert men handlat litet otydligt. Nu märks det att man ser framåt med nya självständigare ögon. Efter att tidigare ha sparat på regionalpolitikens område satsas det nu betydligt mer än tidigare utöver regeringens satsningar. Välkommen tillbaka i gänget, Kjell Ericsson! Gemensamt kan vi kämpa för en ljusare framtid för landsbygdens folk. Tillsammans har vi dessutom ett antal reservationer i det här betänkandet. För övrigt är det intressant att notera att de tre mittenpartierna står för ett stort antal gemensamma reservationer. Ibland finns också Miljöpartiet med. Socialdemokraterna måste, för att ge några exempel, ta hjälp av Moderaterna för att lyckas få bort de nedsatta socialavgifterna på 8 % inom jord och skogsbruket i stödområdena. Likaså hjälper Moderaterna regeringen med att plocka bort transportstödets zon 1-bidrag från företag i stödområdena. Detta är ingenting annat än att gå på tvärs mot företagande i glesbygden, att inte acceptera att någorlunda lika villkor skall gälla i hela landet. Man tycks vara förblindad i en sorts storstadstänkande. Vi går med skärpa emot detta feltänkande. Det gör vi i fempartireservationen nr 68 och i trepartireservationen nr 69. Trots att antalet jordbruk dramatiskt har minskat under de senaste decennierna utgör just jord och skogsbruken en betydande del av småföretagen i glesbygd och på landsbygden. Basen för sysselsättning och boende på landsbygden är fortfarande konkurrenskraftiga jordbruks och livsmedelsföretag. Skatter, som ur konkurrenssynvinkel slår hårt mot dessa företag, måste bort. Ett exempel på detta är den orättfärdiga el och dieselskatten, som är högre än i våra konkurrentländer. Detta tar vi tillsammans med Vi kristdemokrater kommer också att verka för att förslagen i betänkandet En livsmedelsstrategi för Sverige omsätts i politiska beslut. Ur regionalpolitisk synvinkel utgör också en livskraftig fiskenäring en viktig förutsättning för en levande skärgård och glesbygd. Vi behöver formulera en nationell skärgårdspolitik genom en vidareutveckling av det strategiska handlingsprogram som utarbetats av Glesbygdsverket. Det bör även inrymma en vidgning av skärgårdsbegreppet inom EU så att kommande strukturprogram kan omfatta hela skärgården. Skärgårdspolitiken tar vi tillsammans med Centerpartiet upp i reservation nr 83. Den statliga sektorspolitiken måste ta regionalpolitiska hänsyn. Det måste finnas med i de statliga instruktionerna till de olika sektorernas verksamheter att man skall sträva efter en helhetssyn där de regionala faktorerna vägs in i beslutsfattandet. För att underlätta detta beslutsfattande bör regionalpolitiska konsekvensanalyser upprättas innan beslut tas som påtagligt kan komma att förändra förutsättningarna i områden som är beroende av en aktiv regionalpolitik. När det gäller stödområdesfrågorna anser vi att riksdagen även fortsättningsvis måste avgöra vilka områden som skall ingå i långsiktiga stödområden. Den frågan är av så stor vikt att det inte är rimligt att riksdagen överlämnar den att avgöras i förhandling mellan regeringen och EU-organ. Detta trycker vi på i reservation nr 62 tillsammans med Folkpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern. Glädjande är att också Moderaterna nu vill vara med. En framgångsrik ekonomisk politik för hela landet får positiva konsekvenser även för den regionala utvecklingen. Nya arbetstillfällen på landsbygd och i glesbygd måste i huvudsak tillkomma inom småföretagen. Det är viktigt att villkoren för ny och småföretagande är gynnsamma. Helt nödvändigt är nu - och det var också budskapet från årets landsbygdsriksdag - att förenkla regelverket för nyföretagande. Mycket talar för att turismen är en av de viktigaste framtida näringarna för landsbygd och glesbygd. Landsbygdsturismen bygger på ett lokalt engagemang. Naturen, kulturen och människorna är de främsta resurserna för en utvecklad turism. För att möjliggöra en positiv utveckling är också fungerande transporter helt avgörande. Vägarnas standard betyder mycket. De små turistanläggningarna ligger ofta vid sidan av de stora vägarna. Tjälskador kan ställa till med stora problem för dem som skall färdas på vägen. Järnvägstransporter är det klart miljövänligaste alternativet. De behöver byggas ut. Det finns mycket som talar för att järnvägskapaciteten måste anpassas till variationer i säsongerna. Kombinationer med utökade godstransporter på järnväg skapar ofta också goda förutsättningar för person och turisttrafik. Dessutom är det viktigt att påpeka att resan i sig kan utgöra en lika viktig upplevelse som själva resmålet. En resa längs Inlandsbanan är ett sådant exempel. En satsning på förmånliga resepaket av olika konstruktion till ett rimligt pris kan underlätta för turistnäringen i vårt lands glesbygder. Fru talman! Nyligen erhöll Inlandskommunernas ekonomiska förening, IEF, Turistrådets och turistjournalisternas pris för bästa turistbroschyr i samband med TUR 98-mässan i Göteborg. Att IEF fått detta pris flera år i rad visar på ett mycket unikt och positivt samarbete som etablerats mellan kommunerna ända från Vänern i söder till Gällivare i norr med Inlandsbanan och Inlandsvägen som sammanhållande band. Det är viktigt att riksdag och regering uppmuntrar denna typ av samarbete som så tydligt bidrar till att skapa nya möjligheter och ny framtidstro i det svenska inlandet. Inlandsbanans turistiska potential borde ligga helt i linje med en policy för att stödja utvecklingsbara projekt i ett typiskt landsbygds och glesbygdsområde. Likaså skulle en satsning på en vidareutbyggnad av Västerdalsbanan fram till Sälenfjällen, Skandinaviens största vintersportområde, vara en positiv injektion för hela näringslivet i Västerdalarna. När vi talar om den yttersta glesbygden vill vi också uppmärksamma samernas betydelse för en levande glesbygd. Rennäringen och andra samiska näringsgrenar behöver stärkas och utvecklas. Ett utvecklat samiskt näringsliv innebär de facto att nya arbetstillfällen kan skapas i den yttersta glesbygden med större social trygghet och förbättrad möjlighet för samebyarna att överleva som följd. Vidare anser vi att det är önskvärt att kommunerna får ökat ansvar och inflytande över det regionalpolitiska stödet i samarbete med länsstyrelserna och Glesbygdsverket, som har det övergripande ansvaret för samordning av insatserna för glesbygdens utveckling. En viktig förutsättning är att kommuner och regioner har väl utvecklade landsbygdsprogram utformade nedifrån och upp. Det är viktigt med grupper som på ett positivt sätt arbetar med att formulera mål och program för sin bygd på olika platser runt om i landet. Det gäller att satsa på småföretagande i människors hembygd med ett enkelt regelsystem utan onödigt krångel. Det kan handla om småskalig teknik med kombinationssysselsättningar inom jord och skogsbruk och kanske inom det lokala fisket. Det kan också handla om små, effektiva sågar, snickerier för vidareförädling, slakterier, mejerier, kvarnar och bagerier. Tjänstesamhället måste få en ny chans - inte minst på landsbygden. Kanske behöver vi också hitta möjligheter till en ny egnahemsrörelse på landsbygden. Tätorter och större städer behöver lands och glesbygden. De behöver en glesbygd där människor bygger sin existens på mångfald och förser tätortsbefolkningen med upplevelser i alla former; från traditionell turism till att kanske tillhandahålla plats och tillfälle för tystnad, ro och eftertanke. På sikt kan förhoppningsvis resultaten mätas i minskad tillförsel av material och energi utifrån, i minskad arbetslöshet, bättre hälsa, bättre ekonomi och ökad livskvalitet med en känsla av gemenskap, mål och mening i livet, med tillit och framtidstro. Fru talman! Vi kristdemokrater ser fram mot den parlamentariska utredning som nu skall tillsättas för att bli startskott till en ny, positiv, långsiktig och uthållig regionalpolitik och utveckling av landsbygden. Vi vill att hela Sverige skall leva. Naturligtvis står vi bakom alla våra yrkanden och reservationer, men jag nöjer mig här med att yrka bifall till reservationerna nr 6, 8, 62, 68, 83 och 114.

Fru talman! Förutsättningarna för att bedriva en effektiv närings och regionalpolitik har förändrats. Konkurrensen hårdnar till följd av en tilltagande internationell ekonomisk integration. Den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Avstånden krymper och vi har en allt större rörlighet av varor, tjänster, kapital och arbetskraft. Vi ser också att nya verksamhetsområden växer fram och ger förändrade behov av forskning, utbildning, kompetensutveckling, nätverk, kommunikationer, stöd och utvecklingsinsatser. Dessa förändrade förutsättningar för produktion av varor och tjänster gör att vi hela tiden måste utveckla och anpassa de insatser som vi gör från samhällets sida för att stimulera förutsättningarna för tillväxt och arbete. När de nya arbetstillfällena nu växer fram och tillväxten kommer, skall detta komma hela landet till godo med de nya förutsättningar som växer fram då möjligheterna att leva och bo i hela landet förbättras. Men det förutsätter ett väl fungerande välfärdssamhälle, en god service och en väl utbyggd infrastruktur. Den regionalpolitiska propositionen, som vi behandlar här i dag i vårt betänkande, ger enligt min uppfattning en god grund för oss att ta ytterligare steg framåt för att förbättra den regionala balansen i landet. Sverige har under 90-talet genomgått oerhört dramatiska förändringar. Arbetslösheten steg till nivåer som vi inte haft sedan 30-talet. Vi hade stora budgetunderskott som i sin tur också ökade statsskulden år efter år. Våra investeringar var på rekordlåga nivåer. Det fanns inget förtroende för vår ekonomi, och det resulterade som vi vet i att räntorna rakade i höjden. Vi hade under några år en negativ tillväxt i vårt land. När övriga länder inom OECD hade en tillväxt på i snitt 5,7 % under åren 1992-94 minskade tillväxten i länder tappade vi 6,2 % i vår BNP-tillväxt. Under de senaste åren ser vi däremot att tillväxten ökar. Den har ökat med 10 %. Det innebär att vi nu långsamt tar igen den eftersläpning gentemot andra OECD-länder som skedde under början av 90-talet. Välfärdssystemet och möjligheterna att ha en regional utjämning förutsätter att vi har en ekonomisk tillväxt. Den skada som Sverige åsamkades under åren i början på 90-talet, då vi inte hade någon tillväxt, kan aldrig överskattas. Den här negativa utvecklingen slog naturligtvis särskilt hårt mot regioner som redan tidigare hade det tufft. Efter en mycket framgångsrik budgetsanering har ekonomin stabiliserats. Vi har gynnsamma villkor för tillväxt och sysselsättning. Vi har låg inflation, låg ränta och en stabil valuta. Detta gynnar investeringar och bidrar till att stärka företagens konkurrenskraft i hela landet. Utbyggnaden av våra välfärdssystem har bidragit till att minska regionala skillnader. Genom den omfattning som den offentliga sektorn kommit att få har vi kunnat skapa arbetstillfällen i hela landet. Likaså har transfereringarna till hushållen bidragit till att upprätthålla konsumtionen. Offentliga tjänster kan efterfrågas efter behov och oberoende av inkomster. Sammantaget bidrar den offentliga sektorn inte bara till att skapa ett jämlikt samhälle utan också till att minska skillnader mellan olika regioner när det gäller sysselsättning, arbetslöshetssiffror och inkomstnivåer. Det mycket framgångsrika och mycket nödvändiga saneringsarbete som genomförts de senaste åren har visat hur viktigt det är att ha ordning på ekonomin och hur viktigt det är att vi har en ekonomi i balans för att också kunna upprätthålla en regional balans. Det övergripande målet för regionalpolitiken är att skapa uthållig tillväxt, rättvisa och välfärd så att likvärdiga levnadsvillkor kan skapas för medborgare i hela landet. Regionalpolitiken bidrar till att vi får ett effektivare utnyttjande av det samhällskapital som vi har. Vi får en jämnare fördelning av välfärden och ökad valfrihet för enskilda individer när det gäller arbete och boende. De regionalpolitiska insatserna behöver förstärkas, framför allt inom det som vi kallar den stora regionalpolitiken. Det syftar till att skapa goda förutsättningar i hela landet för att vi skall få ett långsiktigt väl fungerande näringsliv. Det kräver också särskilda insatser i de mest utsatta regionerna av vårt land för att underlätta expansion och nyetablering och också för att underlätta en nödvändig strukturomvandling. Utöver tillväxt och sund ekonomi, som ju är en av de viktigaste grunderna för en framgångsrik politik för regional balans, är det också viktigt att skapa en helhetssyn och en förbättrad samordning mellan de olika politikområdena. De resurser som finns måste samordnas på ett bättre sätt. Det regionalpolitiska perspektivet måste genomsyra allt beslutsfattande på ett bättre sätt. Därför hälsar jag med stor tillfredsställelse att regeringen nu kommer att precisera kraven på regionalpolitiska hänsyn i myndigheternas arbete. Eftersom de olika politikområdena påverkar varandra, går in i varandra och samverkar med varandra måste det ske en bättre sektorssamordning på alla nivåer, såväl på central och regional som på lokal nivå. De nya krav som utvecklingen ställer, och som jag refererade till inledningsvis, ställer också krav på att vi får en bättre dialog mellan de olika nivåerna i samhället. Det räcker inte med en sektorssamordning, utan vi måste också se till att de olika beslutsnivåerna samverkar. Den nya regionala näringspolitiken har sin grund i detta förhållningssätt. De regionala tillväxtavtalen, som länen och regionerna nu erbjuds att sluta, ger stora möjligheter att använda de mycket betydande resurser som varje län eller region tilldelas varje år på ett bättre sätt för regionerna. Det gör det möjligt att stimulera tillväxt och sysselsättning på ett mer effektivt sätt än tidigare. Genom ett partnerskap skall man arbeta fram utvecklingsstrategier. Där kan det växa fram åtgärder som är bättre anpassade efter varje regions specifika förutsättningar. Jag tror att vi därmed också får ett både bättre och effektivare resursutnyttjande. I det sammanhanget finns det också möjligheter för de olika länen att komma med förslag till de olika förbättringar och förenklingar i regelsystem och medelsanvändning som man skulle önska. Det är ju en fantastisk möjlighet som våra län och regioner nu erbjuds. Jag tror att det kommer att bli oerhört positivt och att vi kommer att få se bättre förutsättningar för fler och växande företag och fler jobb. Det innebär också att vi samtidigt stärker det lokala och regionala inflytandet och att vi får ett bättre underifrånperspektiv i beslutsfattandet. Ett sådant planeringssätt och arbetssätt ger oss också bättre möjlighet att stärka kvinnors ställning och integrera ett jämställdhetsperspektiv även inom regionalpolitiken och i de tillväxtavtal som växer fram. I det här sammanhanget är det också viktigt att poängtera det lokala mobiliseringsarbete som pågår över hela landet. Det är ju en oerhört viktig resurs i det regionala arbetet. Den lokala initiativkraft som finns inom byautvecklingsrörelsen och inom nykooperationen är oerhört viktig och måste tas till vara och stöttas. Jag tror också att detta kan komma att spela en oerhört viktig roll i utarbetandet av de regionala utvecklingsstrategierna. Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva kommer att ges större resurser så att de kan utveckla sin verksamhet och stötta det lokala arbete som pågår. Likaså kommer Skärgårdarnas riksförbund att få resurser för att fördjupa samverkan mellan organisationer i skärgården. Småföretagens utveckling är viktig för att skapa ny sysselsättning i glesbygd och landsbygd. Det finns en rad förslag som redovisas i det här betänkande. Jag skall bara nämna några. Det gäller ALMI:s utökade möjligheter att ge lånegarantier och möjligheten att erbjuda lån med fördelaktiga villkor till unga företagare. Norrlandsfonden får ett kapitaltillskott på 200 miljoner. Utbudet av riskkapital stärks genom att länsstyrelserna får möjlighet att använda en del av de regionalpolitiska anslagen till s.k. såddkapital. I den nyligen presenterade vårbudgeten finns det också en rad förslag som syftar till att stimulera småföretagens arbete. Jag vill särskilt nämna Småföretagsdelegationens arbete. Det pågår en beredning av de här förslagen i Regeringskansliet och man kommer att återkomma till riksdagen. En annan mycket viktig faktor för den regionala utvecklingen är att vi har en väl utbyggd infrastruktur i hela landet. Grundläggande service i form av vägar, järnvägar, flyg, post och telekommunikationer skall finnas i hela landet på likvärdiga villkor. Det är också viktigt att vi vid prioritering mellan olika infrastrukturprojekt väger in de regionalpolitiska aspekterna. I den regionalpolitiska propositionen och i betänkandet redogörs för en rad olika förslag som står att finna i en del särpropositioner. De har också en stor betydelse för näringslivets utveckling och den regionala utvecklingen. Det innebär att det finns redovisat en rad åtgärder som tidigareläggs. Det gäller snabbtågsanpassning mellan Stockholm och Östersund, som har nämnts här tidigare. Det gäller förbättringar av underhåll och bärighetssatsningar på vägnätet, riksväg 45, stöd till kommunala flygplatser och särskilda insatser i Norrbotten när det gäller flyget på Kallax och en ny flygplats i Pajala. Det finns också redovisat insatser inom kulturområdet. Som jag varit inne på tidigare kommer morgondagens arbetsmarknad att kräva mer kunskap och kompetens. Återkommande utbildning, många gånger på mycket kvalificerad nivå, kommer att få ökad betydelse. Om några år minskar ungdomskullarna, och det blir färre ungdomar på arbetsmarknaden. De äldre blir fler. De som har en utbildning som ligger långt tillbaka i tiden och som själva är ganska gamla blir fler på arbetsmarknaden. Samtidigt ser vi att den tekniska utvecklingen går allt snabbare. Den teknik vi har är integrerad i vårt arbete på ett helt annat sätt än tidigare. Det spelar egentligen ingen roll vilken typ av arbete vi har. Tekniken är integrerad och byts ut allt snabbare. Tillgängligheten till utbildning på alla nivåer i hela landet är en viktig faktor för att stimulera tillväxt, fler företag och fler jobb. De stora regionala olikheter som finns i utbildningsnivå måste motverkas. Det är detta som är bakgrunden till den stora satsning som vi just nu är mitt uppe i med kunskapslyftet men som också gäller satsningen på våra högskolor, där det sker en kraftig utbyggnad. I den här propositionen redovisas att 1 500 platser avsätts särskilt för distansutbildning och för decentraliserad utbildning framför allt inom stödområde 1. Medel satsas också särskilt för att bygga upp ett distansutbildningscentrum i Härnösand, just för att utveckla pedagogiken, tekniken och läromedel för distansutbildning. Som nämnts tidigare spelar naturligtvis EG:s strukturfonder en stor roll för regionalpolitiken. Fonderna har inneburit ett betydande tillskott för utvecklingen av de regionalpolitiskt prioriterade områdena. Just nu pågår förhandlingar om hur detta kommer att se ut för nästa period. Vi delar den uppfattning som regeringen ger uttryck för, dvs. att det bör ske en koncentration av insatserna till de ekonomiskt och socialt sett mest eftersatta regionerna. Strävan bör vara att inom en minskad totalbudget öka återflödet till Sverige. Det är också viktigt med en effektivisering, en förenkling och en decentralisering i samband med att vi går in i en ny programperiod och får möjlighet att bygga upp ett nytt system. Det är också viktigt att förbättra sambandet mellan den nationella regionalpolitiken och Riksdagens revisorer har tagit upp en del synpunkter som också förs fram och är väl tillgodosedda i propositionen. Vi hänvisar till dem i utskottets betänkande. De regionala obalanser som vi ser gör att behovet av regionalpolitiska insatser är fortsatt stort. De åtgärder som vi ser vidtas inom den s.k. lilla regionalpolitiken och syftar till att underlätta för näringslivet inom regionalpolitiskt prioriterade områden. De har bidragit till ökad sysselsättning och tillväxt. Det är ett begränsat anslag, och det kan enbart vara ett stöd på marginalen. Men det är ändock ett oerhört viktigt stöd. De regionalpolitiska resurserna skall koncentreras till de mest utsatta regionerna. Vi måste ha ett system som innebär att vi har stödområden som vi inte förändrar för ofta utan är stabila. Vi föreslår att stödområdenas avgränsning skall beslutas av regeringen. Men vi anser också att det är viktigt att riksdagen fastslår de principer som skall ligga till grund för denna avgränsning. Det föreslås också vissa förändringar i den lilla regionalpolitiken när det gäller nedsatta socialavgifter och transportstödet. Som också har sagts tidigare görs det ett tillkännagivande om en utredning med ett parlamentariskt inflytande. Det är viktigt att se över de effekter som dagens regionalpolitik ger. Det är också viktigt att titta framåt och fundera kring hur en strategi för regional balans skall utarbetas. Det skall vara en bred inriktning på utredningen. Den skall också omfatta gles och landsbygdsfrågor. Jag vill slutligen kommentera den s.k. hemliga listan som DN i dag tar upp. Det finns ingen hemlig lista. Det redovisas klart och tydligt i det uppdrag som NUTEK har fått av regeringen. Det är naturligt att statens insatser per invånare är litet högre i de delar av landet som är glesare befolkat. Vi lever i ett stort land där de norra delarna är glest befolkade. Kostnaderna för en väg eller järnväg blir betydligt mycket högre per invånare i ett glesbefolkat län än i ett tätbefolkat län. Ett annat exempel är t.ex. Botniabanan. Kostnaderna för den per invånare i Västenorrlands län blir naturligtvis mycket högre än för kostnaderna för Mälardalsbanorna utslagna på befolkningen i Mälardalen. Det är ett barockt sätt att mäta på. Det ger felaktig information. Jag är bekymrad över att en seriös tidning som Dagens Nyheter ägnar sig åt att sprida s.k. nyheter som inte har någon som helst relevans. Det är oerhört bekymmersamt. Det är inte till gagn för en bra debatt om de mycket allvarliga frågor som avser den regionala balansen i vårt land. Sedan några kommentarer kring reservationerna. Det är många reservationer fogade till betänkandet. Enligt min uppfattning speglar de egentligen inte någon större kritik gentemot majoritetens förslag. Trots att det går att få det intrycket, finns det inte någon uppsjö av goda idéer och uppslag som vi säger nej till. Två partier skiljer ut sig på oppositionens sida, nämligen Moderaterna och Folkpartiet. Deras förslag till åtgärder för regional utjämning innebär omfattande nedskärningar av anslagen inom regionalpolitikens område. Det visade man i höstas när det gäller budgetpropositionen, och man återkommer nu i samband med vårpropositionen. Med ord som modernisering, använt av Moderaterna, och mobiliseringspolitik, använt av Folkpartiet, döljer sig förslag om nedskärningar som skulle vara förödande för Norrlands inland. Det hjälper inte med nyspråk. Det går inte att dölja den politik som ligger bakom dessa ord. De ökade regionala obalanserna som vi har sett de senaste åren kräver kraftfulla insatser inom en rad olika områden. Den regionalpolitiska propositionen och detta betänkande gör inte anspråk på att vara ett slutligt steg i det som kommer att krävas framöver. Det är ett steg. Det är ett viktigt steg. Det är ett avgörande steg. Vi kan konstatera att det mycket framgångsrika arbetet med att sanera landets ekonomi har varit oerhört verkningsfullt. Det finns en ökad tillväxt, och sysselsättningen går uppåt. Detta är så oerhört viktigt och har avgörande betydelse för förutsättningarna att bedriva ett effektivt arbete för en regionalt balanserad utveckling. De förslag vi har att behandla i dag är ett av de viktiga steg som måste tas för att skapa bättre regional balans och rättvisa och för att hela landet skall få del av tillväxten och utvecklingen. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkande AU11 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Berit Andnor står här och säger att den socialdemokratiska politiken har varit så framgångsrik. Jag måste då fråga Berit Andnor vad hon anser om politiken t.ex. i Norrbotten eller Gävleborgs län, där befolkningen fortfarande minskar och där sysselsättningen under det första kvartalet har minskat ytterligare. Är det en framgångsrik politik? Under 13 700 personer. Är det vad Berit Andnor menar med en framgångsrik regionalpolitik? Jämför vi Sverige med andra länder, vilket görs i t.ex. OECD:s lista, har Sverige halkat efter ytterligare i välståndsligan. Vi har under den socialdemokratiska perioden gått ned från 17:e till 18:e plats. Är det vad Berit Andnor menar med en framgångsrik politik? Vi har haft den här regionalpolitiken under många år. Vi har haft stödsystemen och bidragssystemen, och de har visat sig vara helt verkningslösa. Fortfarande har sysselsättningen minskat i de svaga regionerna. Någonting måste göras för att förändra den här situationen. De pengar som finns i de regionalpolitiska stöden hjälper inte de utsatta länen att få en bättre sysselsättningsutveckling. Det är bara bättre villkor för företagsamheten som kan lösa problemen. Sänkta skatter skapar bättre villkor för människor att bo i de här områdena. Det är inte stöd och bidrag som gör att sysselsättningen och befolkningstillväxten kommer att vända.
Fru talman! Ja, det har i verklig mening varit en framgångsrik politik som vi har fört under åren sedan vi kom tillbaka till makten, från 1994 till 1997. Det vi har sett under de år som har gått är konsekvenserna av den politik som fördes av den borgerliga regeringen i början av 90-talet. Det var oerhört dramatiska förändringar som vårt land gick igenom, med den oerhört höga arbetslösheten, det stora budgetunderskottet och den ökade statsskulden. Detta fick naturligtvis konsekvenser för hela landet, men framför allt för de delar av vårt land som är mest känsliga för dessa stora förändringar. Det är de konsekvenserna som vi har sett resultatet av under de år som har gått. Det vi har gjort nu är att lägga en god grund för att bedriva en framgångsrik regionalpolitik. Vi har nu sanerat ekonomin. Det finns goda förutsättningar för företagen att växa i hela vårt land, men framför allt i våra mest utsatta delar. Till skillnad från Patrik Norinder vill vi satsa på en framgångsrik regionalpolitik. Det alternativ som Patrik Norinder pratar om är att halvera de regionalpolitiska anslagen. Hur kan det bli bättre förutsättningar för företag att utvecklas och att skapa fler jobb om man halverar det mycket lilla anslag som finns just för riktade insatser för att förbättra förutsättningarna för näringslivet i de mest utsatta delarna i vårt land? Vad leder skattesänkningar till, Patrik Norinder? Jo, de förslag som Moderaterna nu lägger fram är exakt samma förslag som man lade fram inför valet 1991, som man så oturligt vann. Det handlar ju om ofinansierade skattesänkningar, som leder till ökade budgetunderskott och ger oerhört stora och dramatiska försämringar för de utsatta delarna av landet.
Fru talman! Jag vet inte om Berit Andnor har dåligt minne eller är dåligt påläst på historien. Berit Andnors tidräkning börjar 1991, och allt innan dess är tydligen bara ett svart hål. Jag kan då påminna Berit Andnor om att de problem vi hade i början av 90-talet grundlades redan under 70 och 80-talet, med den politik som Socialdemokraterna varit med om att genomföra. Det var där problemen uppstod. Under mitten på 90-talet, 1994 och 1995, vände kurvorna igen efter att den borgerliga regeringen kommit till makten. Sysselsättningen ökade, och även befolkningen ökade, i t.ex. Norrbotten och mitt hemlän Gävleborgs län. Nu har befolkningen minskat igen, och jag kan inte få det till att det här är en god politik, som Berit Andnor säger. Berit Andnor försöker göra en stor sak av att vi halverar de regionalpolitiska stöden. Det är ju en försvinnande liten del som går till regionalpolitiska medel. Vi anser att man får en bättre effekt av att använda de här pengarna genom att sänka skatter och skapa bättre företagsvillkor. Det ger en större och bredare effekt för framför allt, som jag har sagt, de svaga regionerna, för de regioner där företagen har de sämsta marginalerna. Det är där vi måste se till att det är bra villkor, så att vi får företag som kan skapa jobb och ger underlag för en god välfärd. Er politik har misslyckats. Erkänn det!